Fru talman! I all korthet vill jag beröra några frågor av internationell karaktär, där även Sveriges inställning har betydelse. Alla kände vi väl förhoppningarna öka när ryktena om en fredsuppgörelse i Vietnam under hösten tog fart, en uppgörelse som sedan publicerades av Hanoi. Den officiella amerikanska reaktionen tydde på att ett mycket stort steg framåt tagits mot en uppgörelse. Det vore orimligt, nu när ståndpunkterna kommit varandra så nära, om inte dessa förhandlingar bragtes till sitt logiska slut, till ett avtal som säkrar freden och garanterar återuppbyggnaden i hela Vietnam och som ger Sydvietnams befolkning möjlighet att i fria val bestämma sitt lands öde och framtid. Om den amerikanska regeringen nu förhalar ett fredsavtal tar den på sig ett ohyggligt ansvar. Ty, fru talman, det är olidligt att tänka sig att de desperata bombningarna och förstörelsen av både människor och natur får fortgå. Vi vet att USA:s krigföring i Indokina inte bara strider mot det i 1925 års Genéveprotokoll uttalade förbudet mot biologiska och kemiska stridsmedel utan också inrymmer massbombningar av en art som förstör hela landskap för lång tid framöver. Från svenskt håll bör vi inte förtröttas att stödja strävandena till en uppgörelse liksom också att i framtiden intensifiera arbetet för att få till stånd förbud mot terroroch zonbombningar och skapa respekt för redan existerande förbudsregler. Om detta föreligger det en vid enighet i vårt land såsom framgick av vårriksdagens behandling av dessa frågor. Fru talman! Sverige har redan givit humanitärt bistånd till Vietnam. Våra möjligheter att utvidga den hjälpen — utan att tumma på den definition vi tidigare gjort av humanitärt bistånd har nu ökat genom den överenskommelse som Sverige träffade i augusti med Nordvietnam. Den innebär att vi tar i anspråk den reserv som under budgetåren 1970 72 byggdes upp för att efter krigsslutet användas för återuppbyggnadsinsatser. Våra ansträngningar att öka det humanitära biståndet bör givetvis gälla hela Vietnam, alltså även Sydvietnam, i den mån man kan finna lämpliga kanaler — t.ex. de buddistiska organisationerna. Då reserverna nu på detta sätt tas i anspråk får vi också bereda oss på att under åren framöver öka den totala hjälpen till Vietnam, när — som vi hoppas — ett fredsavtal ger oss möjlighet att gå in i återuppbyggnadsarbetet. Vietnam är givetvis inte det enda område där det finns stora behov av bistånd och återuppbyggnad. Låt mig speciellt nämna Bangladesh, där Sverige har förbundit sig att göra väsentliga insatser. Även här gäller det att ta till vara alla de möjligheter som finns både att snabbt få fram katastrofbistånd och att förbereda insatser för en mer långsiktig återuppbyggnad. Redan de två exempel jag har givit visar att vi under åren framöver måste mycket högt prioritera vårt internationella bistånd. Europafrågorna kommer vi att debattera vid ett senare tillfälle under j i samband med behandlingen av det frihandelsavtal som Sverige får med EEC. Jag skall därför inte nu ta upp en debatt om huruvida detta är ett bra eller dåligt avtal utan bara konstatera att det kommer att ställa svenskt näringsliv inför betydande omställningskrav och inför svårigheter som i det långa loppet kan komma att visa sig ytterst besvärande. Det nu slutna avtalet är inte tillräckligt och inrymmer flera osäkerhetsmoment. Därför blir det angeläget att söka vidareutveckla det för att uppnå det mål som de demokratiska partierna i Sverige varit eniga om: nära, omfattande och varaktiga förbindelser med EEC. Naturligtvis har den politik EEC följer gentemot den övriga delen av världen, t.ex. USA, Östeuropa och u-länderna, stort intresse för oss. Vid toppmötet i Paris den 19 och 20 oktober nådde man inte så långt i att klargöra EEC':s inställning i dessa frågor, som en del av medlemsländerna hade önskat. Men regeringscheferna angav vissa riktlinjer, som är hoppingivande. Man underströk sitt intresse av att deltaga i vidare förhandlingar, t.ex. inom GATT, om att främja den internationella handeln.

I fråga om relationerna till Östeuropa hänvisade statscheferna också till den planerade alleuropeiska säkerhetskonferensen. Här försiggår, som vi vet, ett intensivt förberedelsearbete, och redan den 22 november inleds förberedande samtal i Helsingfors på ambassadörsnivå, där en av de viktigaste uppgifterna blir att försöka fastställa en dagordning. Det är givetvis vanskligt att förutsäga vilket resultat konferensen kommer att få — det beror i hög grad på förberedelsernas kvalitét och på om man kan komma till rätta med de motsättningar som finns. Den synpunkt jag skulle vilja understryka är att vi måste inse, att vägen mot ett på allmänt erkända avtal uppbyggt säkerhetssystem i Europa är lång och att målet inte kan uppnås utan att parterna visar en ömsesidig respekt för skilda politiska och sociala system och erkänner existerande gränser. Naturligtvis finns här ett dilemma för alla demokrater. Vi vill inte acceptera det förtryck som råder i Östeuropa, t.ex. den sovjetiska ockupationen av de baltiska staterna. Även dessa länders folk har rätt till självbestämmande, och de grupper i Östeuropa som motarbetar förtrycket kan här uppleva ställningstaganden från de icke kommunistiska staternas sida som ett svek och som en bristande solidaritet. Vi har därför ett ansvar att från svensk sida säga ut att den bästa EES för fred bara kan skapas om förtrycket upphör. Vi bör lja kraven på att människor och idéer bör få röra sig fritt över alla gränser och att dessa frågor också hör hemma vid konferensen. Det bör vara möjligt att kräva detta samtidigt som man eftersträvar sådana överenskommelser med de östeuropeiska regeringarna, som bidrar till ökad avspänning i Europa. Ty fortsatt fred på längre sikt kan givetvis också innebära förbättringar för dem som är förtryckta. Fred i Europa är också en avgörande faktor för att få i gång dialoger och förtroendefulla kontakter på andra samhällsområden. Jag tänker här speciellt på möjligheterna att främja öst-västhandeln och öka det vetenskapliga och kulturella utbytet. På båda dessa områden har Sverige ett intresse av att kontakterna stärkes, vare sig det sker vid säkerhetskonferensen eller i annat sammanhang. Från vårt håll har vi vid flera tillfällen strukit under vilken betydande roll det vetenskapliga och kulturella samarbetet spelar och hur nödvändigt det är att vi från svensk sida ger det samarbetet den stadga och kontinuitet och de resurser som erfordras. Med anledning av en motion från liberalt håll hade också riksdagen i våras att ta ställning till åtgärder för att främja Sveriges handel med de östeuropeiska länderna. Säkerhetskonferensen ger oss nu anledning att ytterligare se över om vi från svensk sida gjort tillräckligt för att skapa förutsättningar för en ökad handel, eftersom den frågan kommer upp vid konferensen. En målsättning borde vara att fördubbla vår östhandel från nuvarande 4—5 procent till låt oss säga 10 procent. Men det kan inte ske utan målmedvetna ansträngningar. Och det gäller här att inte i onödan förlora vare sig tid eller marknader. Låt mig bara peka på ett problem, och det gäller kreditsvårigheterna för svenska företag. När vi var några liberala motionärer som krävde att man skulle undersöka förutsättningarna att med speciella kreditåtgärder underlätta för svenska företag att konkurrera på de östeuropeiska marknaderna på lika villkor med företag från andra exportländer, ville näringsutskottet i våras tona ner dessa problem. Utskottet uttalade t.o.m. att kreditproblemen inte torde ”vara specifika för handeln med de östeuropeiska länderna”. Av pressuppgifter ser det ut som om finansminister Sträng under sin resa till Sovjet nu kommit underfund med att just önskemålen om krediter är ett av de stora problemen i östhandeln. Det var ett glädjande tecken på att man inom regeringspartiet sent omsider tycks förstå allvaret i situationen. Jag hoppas därför att jag tolkar statsministern korrekt när jag förutsätter att de s kilda åtgärder som han förebådar ”för att öka företagens möjligheter att i speciella fall lämna exportkredit” bl.a. avser företag som är verksamma i Östeuropa. Just kreditfrågorna spelar ju en växande roll som konkurrensmedel i östhandeln, och därför är det angeläget att åtgärder nu snabbt vidtas. Slutligen, herr talman, vill jag beröra en fråga som har speciell aktualitet i dag, ty just i natt går den tidsfrist ut som general Amin i Uganda satt för huvudparten av den asiatiska befolkningen som måste lämna landet. Det rör sig om kanske 40 000 människor. De kvarvarande av de utvisade asiaterna väntar militärläger, hot om förföljelse och våld och, minst sagt, en osäker framtid. För två veckor sedan hade jag tillfälle att diskutera det här problemet med statsministern i riksdagen. Statsministern bekräftade då att det löfte han gav premiärminister Heath vid sitt besök i London innebar att vi skulle rekrytera dessa flyktingar bland de Ugandaasiater som kommit till England. Jag kan inte underlåta att konstatera att det är förvånande hur lätt även en statsminister, som lägger vikt vid att vara progressiv och internationellt medveten, faller in i det gamla mönstret att göra upp europeiska kolleger emellan i frågor som främst berör andra kontinenter och folk. Själv krävde jag att Sverige skulle inrikta sin hjälp på den mest betryckta gruppen bland de asiater som är berörda av den tragedi som nu utspelas i Uganda, nämligen de statslösa. Jag hävdade också att Sverige borde förklara sig berett att ta emot ett större antal än de 200-300 som Palme lovade Heath. Man kan med skäl fråga sig varför vår hjälp just skulle gå till de flyktingar som Storbritannien redan tagit emot och som har ett löfte om permanent bosättning. Det rimliga är ju i stället att vår solidaritet riktar sig till de mest nödställda — de som inte i dag vet vart de skall ta vägen, de som inte fått något löfte om permanent bosättning, de statslösa i transitlägren i Österrike eller Italien eller de som eventuellt blir kvar i Uganda. Olof Palme förklarade den 26 oktober att enligt de uppgifter han fått skulle de statslösa redan ha ”erhållit möjlighet till en fristad antingen genom s.k. transit eller genom permanent bosättning”. Men i kväll har lämnats ett pressmeddelande i vilket regeringen dementerar Palmes påstående. Regeringen har nämligen glädjande nog beslutat i dag när Ugandatragedin går mot sin klimax, att höja det antal flyktingar vi tar emot till 500, däribland 300 statslösa. Herr talman! Jag är glad att regeringen inför FN:s och flyktingkommissariens upprepade vädjanden tänkt om i den här frågan. Det är synd att det skedde så sent, men vi får hoppas att detta repareras genom att de nu beslutade åtgärderna vidtas skyndsamt, så att de berörda statslösa slipper att först uppleva en nedbrytande, längre tids lägervistelse.

Herr talman! Den stora händelsen i dag är ju knappast denna debatt — jag hoppas att de framstående premiäraktörer som agerat förut under dagen här i denna sal förlåter mig om jag säger det — utan vad som har hänt i Washington och Förenta staterna. Det här är ju inte platsen för en analys av de orsakssammanhang som lett till att en president har omvalts med den största majoritet som lär ha förekommit på 100 år. Må det bara vara tillåtet att göra två små reflexioner. Den ena är att amerikanska folket tydligen har haft större tillit till Nixons möjligheter att ordna fred i Vietnam än till hans medtävlares. Den andra är att hans medtävlare uppenbarligen — och det är förstå fann sig föranlåten att driva sin kampanj ungefär så att Nixon utmålades som det onda, medan han själv, McGovern, var det goda. Allt ont kombinerades med den nuvarande presidenten, och allt gott skulle kombineras med den kommande, som han trodde. Att måla så i svart och vitt lönar sig inte i amerikansk politik och det skulle, tror jag, ännu mindre löna sig i svensk politik. Detta var väl ett av de fel som McGovern begick. Man får väl också säga att denna målning i svart och vitt av personer i Amerika icke varit helt okänd i svensk opinionsbildning under de senaste månaderna. Kanske är det rent av en och annan politiker inom eller utom regeringen och med eller utan marsch, som i dag har anledning till en smula eftertanke om omdömen som är fällda rörande personer i spetsen för denna stora republik. Men, herr talman, det är ju inte det som vi skall syssla med här, utan det intressanta — och det skall jag i största korthet säga något om — är väl vad detta val kan få för inverkan på svenska förhållanden och svenska intressen. Svensk utrikespolitik är dock till för Sverige och för oss själva. Då bör man ha i minnet att läget i Europa och världen i övrigt karakteriseras av vad som brukar kallas ett maktduopol, en bipolär balans. Många anser att den kommer att utvecklas till en multipolär balans; där är vi i varje fall inte ännu, och det kanske dröjer någon tid. Men denna balans kräver ju att det finns två ungefär lika mäktiga partners, att det finns två minst lika mäktiga kraftfält som står mot varandra — annars blir det ju ingen balans. Och på samma sätt som balansen kräver det, så kräver vår neutralitetspolitik att det finns några att vara neutral emellan. Vår alliansfrihet kräver det också. Och det är alldeles uppenbart att om t.ex. utgången av valet i Förenta staterna — jag talar rent teoretiskt — skulle ha blivit den, att amerikanerna fann sig föranlåtna att ta tillbaka sina trupper från Europa, så hade vårt eget strategiska läge undergått en betydande förändring. McGovern betecknades av många som en förespråkare för denna linje, och han yrkade ju också i åtskilliga av sina tal på en nära nog total reduktion av de amerikanska styrkorna i Europa. Man får kanske inte döma av detta — det kan hända att han, om han blivit vald, hade slagit in på en annan politik. Nixon har icke velat förorda liknande drastiska åtgärder. Hans isolationism — det finns en sådan inte minst i ekonomiska sammanhang — är kanske något mera realistisk än hans medtävlares. Men man vet inte hur han nu kommer att bete sig; man vet inte om han kan stå emot påtryckningar från grupper inom hans parti eller i hans närhet som kanske söker blåsa liv i isolationismen och söker få honom att i Europa vidta reduktioner motsvarande dem som är vidtagna på andra håll i världen. Det är möjligt — framtiden får utvisa det. Naturligtvis finns också andra risker för oss — det är svensk politik vi talar om — och en av dessa risker är att den tendens till bipolära överenskommelser som kunde noteras i Moskva i våras kommer att förstärkas. Sådana överenskommelser har ju en viss benägenhet att beröra och ibland gå ut över personer som inte är företrädda vid konferensbordet i fråga. Det finns historiska exempel på detta; jag behöver icke nämna dessa vid namn. Det ryktas redan från Washington att en serie samtal som utgör fortsättning på de s.k. fredssamtalen med Moskva och med Peking kommer att igångsättas. Man får hoppas att det kommer något gott ut av det, men det är klart att vi också har anledning till vaksamhet och uppmärksamhet när det gäller vad som därvid sker. Den föregående ärade talaren berörde den europeiska säkerhetskonferensen.

Den har i olika studiegrupper organiserat dessa förberedelser. Om det inför preludierna i Helsingfors må vara tillåtet att uttrycka en förhoppning — herr Wirmark uttryckte en nyligen — så är det att Sverige kanske skall vara mindre intresserat av att spela en medlarroll, en utjämnande roll mellan öst och väst, och i stället söka inta en position gor. Den svenska regeringen bör nog ges det erkännandet, rberett sig för denna s som innebär ett fullt och helt bevakande av de svenska intressena i sammanhanget, som är ganska många. När jag nu ändå har givit en blomma åt regeringen kan jag gärna ge en till, som gäller tillsättandet i somras av en utredning rörande möjligheterna att utveckla och förbättra reglerna för internationella humanitära rättigheter och lagar i samband med väpnade konflikter. Det tror jag var ett gott initiativ, och det har också väckt vederbörlig uppmärksamhet. Om jag skall ge uttryck för en liten re närmast den, att jag har svårt att fö ervation i sammanhanget är det å varför deklarationer om interna svenska åtgöranden på internationell mark alltid skall förses med en ”skrytvals” som i detta fall föreföll mig ganska motbjudande och som säkert inte hade någon effekt. Av barmhärtighetsskäl skall jag inte exemplifiera mitt påstående genom att läsa ur den presskommuniké som utsändes i samband med att nämnda utredning tillsattes. Åtgärden kunde väl verka i och för sig, utan att den behövde ge upphov till deklamationer om den svenska regeringens fast etablerade humanitära och lagliga tradition i utrikesfrågor. Därmed skall jag lämna utrikesdepartementet på ett undantag när. Och nu kommer jag verkligen till en detalj i de här sammanhangen, men jag vill ändå nämna den. Jag syftar på de planer som föreligger — och som har bekräftats av ifrågavarande departement — att överföra handelsavdel — Nr 112 ningen vid UD till handelsdepartementet, en s.k. de facto-integrering. Onsdagen den Motsvarande planer fanns för några år sedan men gick i stöpet; om jag är 8 november 1972 rätt informerad skedde det efter en beredning som leddes av förutvarande statsministern. Jag tror att viktigt i sammanhanget var att man ansåg att det förelåg hinder rent författningsmässigt. Men författningarna har icke ändrats sedan dess. Därför skulle jag tro att samma hinder som bedömdes föreligga för några år sedan föreligger också nu. Att det finns ett § S-förordnande i sammanhanget skall jag här inte närmare gå in på. Det har enligt min mening ingen betydelse. När man hyser dessa planer tror jag emellertid att man förbiser det faktum att utrikesdepartementet inte bara är ett departement utan också ett ämbetsverk och att instruktionsoch ordergivning där måste betraktas på annat sätt än i vanliga departement. Hur blir det med instruktionerna? Skall handelsdepartementets tjänstemän i fortsättningen ge direktiv åt de UD-anställda etc.? Jag tror det finns många frågor som där behöver lösas. Man skall heller inte i sammanhanget glömma att tänka på personalens synpunkter. De tycks hittills ha nonchalerats helt. Det är ett färskt exempel på företagsdemokrati i verkligheten, när regeringen själv agerar. Låt mig härefter övergå till ett annat departement och till den enligt min mening mest misslyckade lagstiftning som förekommit på länge här i landet, nämligen den av regeringen år 1970 införda, då man skulle utvidga yttrandeoch tryckfriheten genom att bl.a. ta bort tuktoch sedlighetsbegreppet i lagstiftningen. Att jag tar upp den saken nu beror delvis på att finansminister Sträng så att säga inspirerade mig till det, då han sade att om det är något som ni tycker är fel, så säg ifrån det. Jag skall nu säga ifrån. Men jag är också något inspirerad av ett svar på en fråga av herr Hyltander i förra veckan. Det var justitieminister Geijer som lämnade det svaret. Motiven för den ändrade lagstiftningen har varit de bästa. Man har menat att allt skulle vara tillåtet, så till vida som en medborgare skulle ha full frihet att välja vad han ville och ingen skulle lägga hinder i vägen för hans val. Om han ville välja något som tidigare ansetts som tuktoch sedlighetssårande, så skulle ingen hindra honom från det. En kommitté som hade gjort förarbetena hade inte gått så långt. Den hade uppdragit vissa gränser, men dessa lämnade justitieministern därhän. Han förlitade sig på krafternas fria spel; och lagstiftningen blev därefter. Det saknades inte varnande röster. I en reservation i konstitutionsutskottet hette det rörande vad man befarade skulle inträffa: ”I fråga om föreställning på enskilt område skulle det bli straffritt att mot betalning för publik arrangera samlag, förevisning av sexuella perversiteter eller våldsscener av sadistisk karaktär. T. o. m. föreställningar av denna art, speciellt arrangerade för ungdomar, skulle bli straffria. Samlag på offentlig plats, i parker och på gator, skulle ej bli föremål för ingripande annat än som förargelseväckande beteende. I TV skulle varje slag av föreställning, även pornografisk, bli utan straff, om föreställningens karaktär i förväg tillkännagivits.” Det lät illa när det sades och skrevs 1970. 1972 kan vi konstatera att framtidsvisionen var tilltagen i underkant. Det har blivit mycket, mycket 161 värre, än vad reservanterna då kunde föreställa sig. Jag skall inte ingå på någon bevisföring utan hänvisar bara till annonser av olika slag som står införda i dagstidningarna. Dock hade även lagrådet varnat och uttalat sig på följande sätt: ”Om straffbarheten begränsas på sätt här föreslagits torde det icke vara otänkbart att vissa varietér och andra nöjesföretag kommer att i kommersiellt syfte anordna förevisningar av grova sexuella perversiteter, grova våldshandlingar o. d. Av uppenbara skäl torde detta få anses vara från allmän ordningssynpunkt otillfredsställande. Det bör därför övervägas om icke i allmänna ordningsstadgan, förslagsvis i 21 §, bör införas ett förbud riktat mot att vid offentliga tillställningar förekommer framställningar, som visar utpräglat förråande sexuella eller sadistiska beteenden.” Departementschefen avböjde detta och sade: ”Jag kan därför inte biträda lagrådets förslag om en särskild reglering genom allmänna ordningsstadgan.

Herr Geijer sade i förra veckan att socialstyrelsen funderar på denna fråga men att ärendet ännu inte är avgjort. Beträffande annonseringen ville han att pressen på frivillighetens väg skulle göra något åt den. Han sade också att regeringen följer det hela med uppmärksamhet och erinrade om möjligheten att införa förbud mot sådana annonser genom ändring av grundlagen etc. Men hur vore det, herr justitieminister, om man i stället för att koncentrera sig på annonserna koncentrerade sig på själva källan för annonserna, nämligen föreställningarna som sådana. Det finns olika möjligheter. Man kan införa ett tuktoch sedlighetsbegrepp igen. Praxis kommer säkert att se till att det inte blir frågan om att vrida klockan tillbaka, för att citera ett finansministerord nyss. Det finns också den möjlighet som här anvisas, nämligen att införa en bestämmelse i ordningsstadgan. Det väsentliga är att något blir gjort, att inte krafternas fria spel här får fortsätta med därav följande tragedier för många och inte minst svagare personer. Jag hänvisar i det sammanhanget till vad herr Hyltander exemplifierade i förra veckan. Efter denna kritik av justitieministern skall jag också ge honom ett vänligt ord. År 1962 väcktes en motion i dåvarande första och andra kammaren om att avkriminalisera fylleriet. En utredning tillsattes, och 1968 var den färdig med sitt förslag. Nu har justitieministern lovat att något skall hända till nästa år. Det har inte gått fort, men även sniglar rör ju på sig och något skall tydligen nu hända i varje fall. Man kanske bör vara tacksam över att tidsutdräkten för denna fråga inte blir lika lång som den blev för riksdagens krav på ersättning till personer som skadats genom brott, vilket krav ju framfördes i decennier innan det föranledde någon Kungl. Maj:ts åtgärd.

Herr talman! Det skall stor självövervinnelse till för att inte stryka sig i en situation som denna då kammaren är tom på folk och debatten har varat länge. Men det skall dessutom nästan övermänskliga krafter till för att bli sittande här inne — åtminstone om man har sin plats i någon av de bänkar där man har denna matta framför sig. Jag vill påtala detta som ett allvarligt hälsovådligt förhållande här i kammaren, och det är inte någon överdrift när jag säger det. Det gick väl an i slutet av förra sessionen när den var smutsig, men nu är det alldeles förskräckligt. Jag vet dock att det inte står i vanliga ledamöters makt att vinna beaktande för sådana synpunkter. Låt mig så övergå till det jag egentligen skulle säga. Den här debatten har mest handlat om sysselsättningen. Men oppositionens ledare herr Fälldin kom i alla fall i morse med några grönbetesnummer som skulle ge litet mer allsidighet åt centerns oppositionsledande roll. Nu har herr Hernelius varit ute på mycket mer vida vatten, varför det vill till starka nummer när man kommer upp i talarstolen så här långt fram på dagen. Men det herr Fälldin sade i morse var bara det värt att observera när man vill få en karakteristik av centerns oppositionsledarroll. Han pläderade för två ting, en plädering som man — åtminstone om man har min höga ålder — måste le åt. Han talade om hur engagerad man är inom centern när det gäller den fackliga verksamheten.

Jag erinrar också om hur det var med lantarbetarnas hustrur, som inte förrän 1937 fick ett eget avtal. Dessförinnan hade de skyldighet att mjölka, bl.a. De var alltså ännu mer åsidosatta än männen. Men nu företräder centern som sagt väldigt framåt uppfattningar. I varje debatt säger centerpartisterna vidare att de varit pionjärer när det gällt miljövårdsfrågorna. Herr Fälldin var upprörd över miljöförstöringen, som regeringen inte skulle ha observerat förrän sent men som centern väl hade observerat. Men vad fick vi för varningstecken på att naturen höll på att förgiftas? Jo, det var fåglar som föll ned döda på vägarna och i dikesrenarna, därför att de hade ätit betat utsäde som jordbrukarna använt för att få ett bättre skördeutfall. Det visade sig även hos djur och människor förgiftningstecken som orsakades av de bekämpningsmedel som jordbrukarna också använde för att få en bättre avkastning. Och några av de allvarligaste förgiftningarna av vattendragen berodde på utsläppen från skogsindustrierna. Där var ju centerns förre partiledare särskilt engagerad och spelade en kanske inte helt hedrande roll när det gällde utsläppen från hans fabriker; han orsakade, som vi vet, allvarlig miljöförstöring. Därför är det konstigt att centerpartisterna kan vara så tjockhudade att de ideligen — trots att de alltid stridit för markägarintressena och ägarintressena över huvud taget — låtsas vara pionjärer när det gällt att försvara naturen mot markägarna, oftast. Men till dagens ämne mer. Det skulle vara oriktigt att låta höstens remissdebatt om sysselsättningen på sera utan att den fick avspegla något av en diskussion som på ett alldeles särskilt intensivt sätt aktualiserats av det socialdemokratiska kvinnoförbundets program ”Familjen i framtiden”. Programmet var som ett hårt tramp på borgerliga tår. Säkerligen kommer det att omnämnas, även om man här inte har sagt så mycket om det. Vi hörde ett felaktigt citat från fru Söder nyss, men det var väl bara bra att hon fick tillfälle att säga att hon inte hade den uppfattningen om arbetet att det bara var en pina utan ansåg att det var en rättighet i sig själv som var värd att ha. Jag är övertygad om att när vi kommer fram till valet åberopar man sig på det socialdemokratiska familjeprogrammet som ett hot mot de hemmaarbetande och som ett familjefientligt program. Särskilt när man kommer ut i buskagen får man nog höra ganska märkliga ting och ännu värre felcitat än det fru Söder här gjorde. Varför blev det ett sådant motstånd från de borgerliga mot detta program? De har ju ändå så väldigt länge viftat med en kvinnovänlighet och låtsats vara med i en kamp för kvinnans självständighet. Jo, problemet — kvinnans ställning i familjen och i samhällsekonomin vinklades från en ny sida genom att man utgick ifrån att varje människa bör ha lika rätt till förvärvsarbete oavsett om man är man eller kvinna, gift eller ogift, förälder eller barnlös. Statsminister Palme uttryckte i morse mycket bra innebörden i vårt program. Han sade att grundvalen för kvinnans självständighet måste ligga på arbetsmarknaden. Det blev många upprörda rubriker i den borgerliga tidningspressen över detta program. Man sade att hemmafrun var förlorad, att valfriheten för kvinnorna kastas över bord och att programmet innebar ett förbud mot hemmafruar. En del ondgjorde sig över att man inte skulle få ha städhjälp längre osv. Men vad står i programmet? Först vill jag säga att det är ett ideologiskt färgat program, som syftar mot ett socialistiskt samhälle såsom slutmål och som förordar en socialdemokratisk reformpolitik som framgångsmetod. Vi tar alltså bestämt avstånd från den revolutionsromantik som under några år verkar att ha varit väldigt omhuldad i kvinnofrågor, även i borgerliga tidningar. I inledningen säger vi att vi vill skapa ett samhälle utan sociala och ekonomiska klyftor, att vi inte för någon kvinnolinje, skild från männens politiska kamp, och att vi har en gemensam j arbeta fram en jämlikhet för kvinnorna. Di väntar att kvinnans ställning skall kunna påverkan, utan vi beräk ämlikhe med är väl sagt att vi inte dras bara genom attitydnar att mycket viktiga ekonomiska genomgripande reformer behövs för att vi skall nå den likställighet som vi vill godkänna. ideologi, när vi vill Vi har fyra grundsatser i vårt program, och de är formulerade på följande sätt: ”1. Alla vuxna människor skall ha möjlighet att självständigt utvecklas i enlighet med sina intressen och önskemål och i solidaritet med andra människor. 3. Samhället skall stå neutralt i förhållande till människornas val av samlevnadsform.” Det var någonting som herr Burenstam Linder inte tyckte i dag. Han hade mycket att invända på den punkten. ”4.

I dag nämnde statsministern mycket imponerande siffror på tillskottet av kvinnlig arbetskraft, som ständigt har strömmat till under de senaste åren. Arbetslöshetssiffran, sade han, som oroar och som egentligen ligger till grund för dagens remissdebatt, är inte uttryck för att man har minskat antalet anställda i produktionen, utan den är faktiskt ett uttryck för att så många fler har strömmat till — så många fler anmäler sin arbetskraft, så många fler vill göra någonting. Det måste ju vara ett glädjande tecken att så många fler vill arbeta för att höja landets produktion och därmed öka välståndet. Det glädjande är också att man nu räknar in även dem som inte tidigare har varit ute i förvärvsarbetet. Där tillkommer alla dessa hemarbetande kvinnor. Jag hörde på fru Söder att hon tyckte det var alldeles utmärkt, och hon sade också att många fler hemmakvinnor än de som nu söker arbete skulle söka sig arbete om de trodde att det funnes någon chans att få det. Vi är tydligen överens på den punkten, att det finns ett nästan hundraprocentigt intresse bland kvinnorna att få tillgång till förvärvsarbete. Kanske man rent av, om det blir så som vi har skisserat i vårt program, att ytterligare 700 000 människor — dvs. alla kvinnor — kommer ut i produktionen, skulle få möjlighet att förkorta arbetstiden för alla och i synnerhet förkorta arbetstiden för föräldrar, så att de fick mera tid med sina barn och kunde dela hemarbetet och få mera tid för varandra i hemmet. Vi hoppas det; det är kanske ingen utopi, såsom några har betecknat det. Ett uttryck i programmet som särskilt har väckt irritation är att vi förkastar valfriheten för kvinnorna — valfriheten att välja mellan hemarbete och förvärvsarbete. Kvinnoförbundets ordförande Lisa Mattson spetsade till frågan när hon sade att vi kastar valfriheten över bord. Vad är det för valfrihet vi har? Det finns ingen, om man kräver att alternativen för förvärvsarbete och hemarbete skall vara likvärdiga i fråga om självständighet och ekonomisk standard. Den som har en aldrig så tung arbetsbörda i hemmet har ändå icke någon som helst ekonomisk 2. Alla vuxna människor skall vara ekonomiskt oberoende av an självständighet på grund av sitt eget arbete. Hon har ingen lön, hon har inga av alla de förmåner som i dag är knutna till allt förvärvsarbete. Hon har alltså ingen semester, ingen tjä moderskapsförsäkring, ingen olyc stepension, ingen existensvärdig fallsfö ring, ingen grupplivförsäkring osv. Den sociala trygghet som hon har har hon på grund av sin mans — och gäller det mannen kan det vara på grund av hustruns välvilja och på grund av hans arbetsinsats. Och så tillhandahåller samhället litet nödhjälp i form av folkpension och litet socialvård, om hon skulle behöva det. Vi instämmer verkligen i vad herr Bohman sade i dag om att det egna arbetets trygghet är bättre än den trygghet samhället har att svara för. Vi vill ge detta tillämpning på både män och kvinnor, alltså även på de hemarbetande kvinnorna. Om också herr Bohman gör det är det ett mycket glädjande stöd för vårt kvinnoprogram och för det sätt att gå fram på som vi planerar. Visst har det gjorts försök att plåstra på de hemarbetandes sociala trygghet, men ingen kan väl påstå att det finns verkliga utsikter att göra t.ex. hemmafruförsäkringen likvärdig med en sjukförsäkring för förvärvsarbetande eller att ge hemmafrun en pension som står i paritet med en förvärvsarbetandes. Fru Söder sade att man krävt ATP-poäng. Jag vill säga fru Söder att jag lär vara den första som i riksdagen och på annat sätt tog upp frågan om att den som har vårdnaden om barn borde få tillgodoräkna sig ATP-poäng. Men ingen har sagt att dessa poäng skulle innebära att man hade rätt till en tjänstepension, utan de skulle endast vara en förstärkning av de år som man kunde tjäna in på förvärvsarbete före eller efter den tid man hade vårdnaden om barn. Det är först på detta förvärvsarbete som man skulle kunna grunda en pension, varpå man skulle kunna lägga till ett par poäng för vårdnaden av barn. Ingen har framfört något annat förslag, och vi kan alltså inte säga att vare sig kraven på ATP-poäng eller kraven på en liten förhöjning av sjukförsäkringen för hemmafruar utgör någonting som säger att vi likställer hemarbete med förvärvsarbete. Det förslag om vårdnadslön som här nämndes är inte nytt. Det hade vi med i vårt kvinnoprogram från 1964. Som Lisa Mattson sade har vi måst kasta möjligheten till valfrihet över bord, eftersom vi inte sett några framgångsmöjligheter att få en verklig likställighet. Inte ens de djärvaste har tänkt att man under barnavårdande år skulle ha en så stor vårdnadslön, att det gav samma ekonomiska ersättning som om man hade gått ut i förvärvsarbete. Ingen har kommit med ett sådant förslag. Även om man skulle kunna tänka sig detta bara för några år under vårdnadstiden, skulle det komma att kosta oerhörda pengar. När förslaget har diskuterats bland annat i familjepolitiska kommittén, har det förkastats eftersom man ansett sig kunna nå bättre möjligheter för kvinnorna och bättre omvårdnad av barnen genom att lägga pengarna till familjerna på annat sätt. Det finns alltså inte något likvärdigt alternativ till förvärvsarbetet i fråga om trygghet och ekonomisk ersättning. När man här talar om vissa förbättrade förmåner för de hemarbetande är det ett skenalternativ. Vi godkänner inte denna nedvärdering av kvinnorna i vårdnadsarbetet. Vi godtar det helt enkelt inte som en lösning, Liksom statsminister Palme säger vi att ekonomisk självständighet och oberoende ligger på arbetsmarknadssidan; för de hemarbetande kvinnornas del får man ha tillgången till förvärvsarbete så gen som möjlig för att de skall få en likställighet.

De får vara kvar. Vi har också sagt att de andra förmåner, som vi i dag har på ett så blygsamt sätt för de hemarbetande, bör förbättras. Men vi säger att ersättning vid sjukdom eller vid barnsbörd, pension, vid yrkesskador och arbetslöshet bör tillskapas på annan grund än att vara kopplad till mannens lön. Den bör vara kopplad till kvinnans egen arbetsinsats såsom vårdare. Arbete åt alla, likställighet i omsorgen om alla barn är de principer vi hävdar i vårt familjeprogram och som har verkat så främmande för en del på det borgerliga hållet. Men om vi nu vill att det skall anskaffas arbete, har vi aldrig tänkt oss att man så att säga skall öronmärka kvinnorna med någon länsbokstav och säga att det endast är där de skall ha arbete som det föresvävar centerpartiet. Vi har nog tänkt att det här måste bli en rörlighet på arbetsmarknaden och full frihet att söka sig till olika möjligheter för sin försörjning. Men jag kan försäkra att det program vi har lagt fram inte ger uttryck för någon normlöshet utan snarare ger uttryck för mycket höga normer och för en omsorg om barnen och om de hemarbetandes självständighet och likställdhet.

Jag vet att han har skrivit en artikel i Svenska Dagbladet för ganska länge sedan om detta. Han hade en betraktelse över som han sade vad regeringens skatteoch bidragssystem innebar. Han sade att det utgjorde en premiering av dem som inte gifte sig. Han tyckte inte om självständigheten — den irriterade honom. Han tyckte att systemet motverkade äktenskapet. Jag vet inte riktigt vad som rörde sig inom honom. Det föreföll mig, som om han ville angripa särbeskattningen och önskade en sambeskattning. Han var missräknad över att bidragsoch skattesystemet - som det nu var utformat — inte utgjorde det tryck på unga människor som han ville ha för att få dem att gifta sig. Vi vet ju att man även i de bästa familjer i moderatkretsar numera lever i synd ganska ordentligt efter gammal uppfattning. Herr Burenstam Linder frågade flera gånger som en sökande ande och tittade sig omkring i salen om någon skulle kunna säga vad detta berodde på. Men han utgick i sina resonemang från att detta berodde på att både gifta och ogifta fick del av de förmåner som var förknippade med vårt bidragsoch skattesystem. Jag uppfattade det också som om han inte tyckte om det bostadsstöd som nu lämnas barnfamiljer i lägre inkomstgrupper. Detta stöd lämnas väl även till ogifta med barn. Men det var någonting som irriterade herr Burenstam Linder även på denna punkt. Han tyckte självklart inte om den skattelättnad som genomförts för ensamstående med barn. Han ville speciellt markera att beskattningen borde vara sådan att den blev till fördel för dem som var gifta. Faktum är i alla fall att ett gift par där endast ena maken har inkomst har en extra skatteförmån, nämligen ett avdrag på 1 800 kronor. Om båda makarna har egna inkomster, har de också mycket goda förmåner. Jag har läst den lista som herr Burenstam Linder en gång redogjort för. Det finns inte någon genomgående tendens att favorisera de ogifta eller en familj där en man och kvinna lever tillsammans utan att vara gifta. Bidragsoch skattesystemet kan nämligen verka mera fördelaktigt för de gifta i det ena fallet och mera fördelaktigt för de ogifta i det andra fallet, men det är inte här fråga om någon genomgående tendens. Uppenbarligen ville dock herr Burenstam Linder driva den linjen att man genom bidragsoch skattesystemet borde försöka rädda Vid brist på daghemsplatser har man hittills haft som praxis att den ensamstående med barn har fått företräde. Ingen vågar väl heller påstå att denna praxis är felaktig. I så fall kan man ju väcka en motion. Jag tror det är knappt två år sedan vi senast hade borgerliga motioner i vilka man absolut krävde en utredning om de ensamståendes missgynnade ställning Motionerna har kommit igen år efter år. I dag säger man att de ensamstående är alltför gynnade. Jag tycker det är småtterier och har svårt att se att det är något annat än en allmän vilsenhet inför utvecklingen som gör att man resonerar så. Hur kan en framstående ekonom som herr Burenstam Linder försöka göra detta till en stor sak? Han sade att han skulle komma igen i kammaren och ”ta en helafton i frågan”. Det är dock märkligt att han i samma mening som han talade om att regeringens skatteoch bidragspolitik missgynnade äktenskapet gick in på ett moraliserande om hur bedrövligt tillståndet för närvarande var med ett ökat antal narkomaner. Fler aborter och kriminalitetens olyckor som bredde ut sig. Skulle det också vara en följd av regeringens skatteoch bidragspolitik? Det vore intressant att få höra om herr Burenstam Linder står för det. Om inte annat så får vi väl ”klämma” honom nästa gång han uppträder i den här frågan. Jag misstänker att det kanske gick litet av gammal vana när han tog upp dessa ting tillsammans. Frågan är om man inte kan misstänka att det är vanlig moderatpropaganda när man först har hört herr Bohman och sedan herr Burenstam Linder resonera om dessa ekonomiska orättvisor, som man säger, och sätta dem i samband med det moraliska förfall som de ser omkring sig. Jag är rädd för att det är så Med utgångspunkt i det socialdemokratiska familjepolitiska programmet och de principer som vi där hävdar vill jag säga att det är med tillfredsställelse vi noterar de åtgärder som nu har föreslagits av regeringen för att öka arbetstillfällena, för att stimulera bl.a. till vårdutbildning och få fler ungdomar ut i arbete. Vi ser dem som ett plus och åtgärder i rätt riktning som väl överensstämmer med vår uppfattning om hur ett framtida samhälle skall se ut, hur familjen bäst skyddas.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm säger att jag har gjort mig skyldig till ett felcitat. Jag citerade inte utan refererade den här kommitténs lilla skrift om ett familjepolitiskt program. Men jag skall citera ur den nu, så får andra döma om jag gjorde mig skyldig till en överdrift eller inte. Det står nämligen: ”I borgerliga kretsar formuleras målsättningarna för arbetslivet utifrån övertygelsen att förvärvsarbete är något negativt; att människan kan förmås till arbete endast med hjälp av piska eller morot. Vi tar avstånd från denna människosyn som är djupt reaktionär och människofientlig.” Det jag sade var verkligen mycket välvilligt i förhållande till det citat jag nu har läst upp. Jag tar verkligen själv — och det gör centern också avstånd från den syn som här har pådyvlats andra partier och som jag är övertygad om inte har någon förankring i verkligheten. För övrigt avstod jag i mitt förra anförande från att gå in på vårt familjepolitiska program och det program som vårt kvinnoförbund har framlagt i form av en skrift som heter Barnvänligt arbetsliv, därför att jag vet att den frågan kommer att debatteras i morgon av företrädare för de olika partierna. Jag vet dock — det vill jag begagna tillfället att framhålla — att det i långa stycken råder en stor samstämmighet mellan Socialdemokratiska kvinnoförbundets förslag och det förslag som Centerns Kvinnoförbund har lagt fram. Men det finns naturligtvis också avgörande skillnader, som jag inte har tid att utveckla här i någon större omfattning. Jag vill bara nämna en, som fru Eriksson i Stockholm ägnade stor uppmärksamhet, nämligen frågan om valfriheten. Jag stryker livligt under att det i dag inte finns någon större valfrihet för kvinnorna att gå ut i förvärvsarbete, men jag hävdar bestämt att vi inte får ge upp valfrihetsprincipen. Det är inte vi som skall bedöma hur människor gör sina val. Vi skall ge dem förutsättningar att kunna välja. Sedan är det individen själv — far eller mor; vi vill arbeta för att de skall vara jämställda — som skall avgöra om man skall välja yrkesarbete framför att vårda de egna barnen.

Herr talman! Man kan misstänka det mesta när det från moderat håll antyds att ingående av äktenskap eller inte är beroende av huruvida det utgår en skattereduktion eller ett litet bidrag. Under sådana förhållanden är det inte märkligt om man tror att även frågan om arbetet bedömes på detta lättvindiga sätt. Men beträffande valfriheten, fru Söder, har vi inte — och det står inte i någons makt — föreskrivet för människor hur de skall göra. Men vi säger att det är ett hyckleri att påstå att det finns valfrihet när det ena sättet att arbeta ger ekonomisk trygghet och självständighet medan det andra inte ger en motsvarande ekonomisk trygghet. Man kan för all del säga att de hemmaarbetande skall ha rätt till sådan trygghet, men vad vi vill säga är att om vi skall tala om valfrihet, bör det verkligen vara fråga om en valfrihet mellan olika alternativ, som ger självständighet och ett ekono miskt utbyte motsvarande vad som utgår för arbetsinsatser på olika håll i förvärvslivet. Vi vill nämligen inte ifrågasätta att arbetsinsatserna är så skilda i värden. Vi tror att arbetsinsatsen i form av vård av barn i hemmet kan vara precis lika mycket värd som en arbetsinsats utanför hemmet, och vi hävdar att det då också vore skäligt att garantera samma ekonomiska uppskattning för bägge slagen av insatser. Vi har inte sett något sådant förslag. Jag refererade de förslag som kommit. Vi godkänner inte dessa och anser inte att man kan slå sig till ro med dem. Vi skall försöka förbättra dem, men vi tror inte att detta är utvägen. Vi menar att kvinnorna bör ha en säkerhet i sitt förvärvsarbete, så att de får viss ersättning även om de gör uppehåll i detta för att utföra en insats i hemmet. Det tror vi är bättre än att kvinnorna först skall arbeta i hemmet utan någon trygghet och sedan skall hoppa in någon gång i förvärvsarbete när det verkar lämpligt, ofta på mycket ofördelaktiga villkor. Likställigheten mellan kvinnor i hemmet och utanför hemmet, som båda är arbetande, tillgodoses icke genom de förslag som framlagts, och det är därför vi säger att vi vill ha en bättre grund för likställigheten.
Herr talman! Jag kan inte förstå logiken i detta resonemang. Först talar fru Eriksson i Stockholm om att man bör värdera yrkesarbete utanför hemmet och i hemmet lika. Men i nästa ögonblick är hon färdig att ge upp tanken på att verkligen skapa likställighet också i trygghetsavseende och i ekonomiskt avseende. Jag är medveten om att detta mål är mycket högt satt, men vi menar att man inte får ge upp strävandena att nå det och bara gå in för det andra alternativet, som enligt ert program är att kvinnan först skall gå ut i förvärvslivet och att man sedan törhända skall skapa valfrihet för henne. Den vägen vill inte vi gå. Det fanns en annan punkt i fru Erikssons förra anförande som jag skulle vilja kommentera. Hon sade att vi i vår riksplan vill öronmärka kvinnornas arbetsplatser. Det är inte alls så vårt förslag fungerar. Vi vill skapa en differentierad arbetsmarknad i alla regioner, så att människorna får valfrihet även i fråga om bostadsort. Vi har aldrig trott att rörligheten hos arbetskraften skulle upphöra. Vi vill bara att det skall finnas möjlighet att välja, både inom regionen och mellan regionerna. I dag är det dåligt beställt med den valfriheten.
Herr talman! Man skall vara bra anspråkslös, fru Söder, om man anser att man har skapat ett alternativ genom att år efter år slänga in en motion som ingen tar på allvar, nämligen den om att vårdnadsbidragen skall kunna ersätta vad en kvinna i förvärvsarbete utanför hemmet får. Vi anser att man skall ha betydligt större anspråk på ersättningarna åt kvinnorna i hemmet, men efter de långa och fruktlösa försök som vi själva har gjort — där vi ibland har fått ett litet halvhjärtat instämmande från det borgerliga hållet — tror vi inte att det lyckas. Därför säger vi: Ge kvinnorna rätt till arbete och en förankring i de sociala förmåner som är knutna till arbetet! Innan det lyckats vill vi genomföra sådana förbättringar som t.ex. centern i mera blygsam skala har föreslagit de Nr 112 senaste PERM n jer os fs na de blygsaira FÖrSTARene utan vi vill så Onsdagen den snart som möjligt förbättra förmånerna, men vi tror inte på att samhället § növember: 1970 rår med det. ee Jag nämnde en verklig vårdnadslön — ingen har trott att vi kan komma Allmänpolitisk ut med en sådan. Vad är det för nytta med avslagna motioner och fina debatt resonemang?

Herr talman! Ett genomgående tema i dagens debatt är ju svårigheterna med sysselsättningen. Vilka är orsakerna till att vi har så stor arbetslöshet, och vilka åtgärder skall man vidta för att få bort denna arbetslöshet? Jag vill säga att detta problem inte har uppkommit helt hastigt, utan enligt min uppfattning är det en under många år tillämpad felaktig politik och en dålig planläggning som nu leder till den arbetslöshet och de svåra ekonomiska problem som vårt land kämpar med. Regeringen har inte förmått åstadkomma en sådan fördelning av våra tillgångar att tillräckliga investeringar kunnat göras, och därmed har vi hamnat i sysselsättningssvårigheter. Har vi en bruttonationalprodukt — om jag inte räknar in export och import, som ungefär balanseras just nu — på 180 miljarder kronor, så är det klart att den måste fördelas på ett sådant sätt att det görs nödvändiga investeringar. Detta har regeringen inte lyckats med. Det går inte att lösa sysselsättningsproblemen på lång sikt enbart med opportunistiska punktåtgärder. Herr Sträng talar om selektiva och generella åtgärder, och nog kan det väl tillgripas selektiva åtgärder, men ofta har regeringens åtgärder i det fallet varit temporära och insatta vid felaktiga tidpunkter. De har också många gånger varit opportunistiska, och därmed har de inte fått den effekt de skulle ha haft. Regeringens politik har lett till högre arbetslöshetstal än någon gång under efterkrigstiden vid denna tid på året. Det är speciellt äldre arbetskraft, kvinnor och icke yrkesutbildade ungdomar som har det värst. När man studerar arbetslöshetssiffrorna måste man också observera hur många som är sysselsatta med omskolning och med arbetsvårdande åtgärder och inte bara de direkta arbetslöshetssiffrorna — inte därför att dessa grupper är sysslolösa utan därför att de har en sysselsättning som inte ger trygghet eller bestående arbete i framtiden. Den som arbetar på ett beredskapsarbete kan ju inte gärna känna sig nöjd och säga sig att han är trygg och säker. Han måste ju alltid söka sig någonting annat. Slår man samman siffrorna för arbetslösa, beredskapsarbetande, de människor som omskolas och som har sin försörjning med hjälp av arbetsvårdsåtgärder, så finner man att under september var det ca 150 000 personer som inte hade reguljärt arbete. Siffran är så hög att den borde oroa i synnerhet alla politiker men också alla andra. Varje arbetslös är något mycket allvarligt för vårt land, och det är ofta en katastrof för den enskilde att ha hamnat i arbetslösheten. 171 Men de som inte tycks ha oroat sig värst mycket är regeringsmedlemmarna. När riksdagen började den 17 oktober hade man inte orkat med att få fram några förslag till åtgärder för att lindra arbetslösheten, utan man måste vänta ytterligare tre veckor, och vi fick propositionen i går. Det var verkligen en ovanligt semestertrött regering. Utöver de åtgärder som kommer att beslutas för att lätta på arbetslöshetsproblemet just nu borde man på allvar ta itu med sysselsättningsproblemen på längre sikt. Det är helt riktigt att man på allt sätt skall försöka minska arbetslösheten också på kort sikt, men det är ansvarslöst att som regeringspartiet gör skjuta frågan om sysselsättningen på längre sikt åt sidan. Tar man den frågan på allvar finner man att det är vårt näringslivs konkurrensförmåga och expansion som är nyckeln till beredande av sysselsättning åt alla. Det går inte att bara vidtaga statliga åtgärder på kort sikt och det går ännu mindre att lita till statliga företag. Ingenting av det kommer att lösa arbetslöshetsproblemen. Som alltid återkommer man även i dagens debatt till investeringsverk samheten i vårt land. Under hela 1960-talet var de framtidsproduktiva investeringarna mycket svaga, såsom ofta med skärpa påtalats från centerns sida. Industriinvesteringarna ökade i Sverige endast med 15 procent under 1960-talet mot 50 procent i t.ex. Italien och Frankrike och 100 procent i Förenta staterna. Den svaga investeringsutvecklingen har fortsatt också under de första åren av 1970-talet. 1970 ökade industriinvesteringarna med ca 5 procent och 1971 med 3 procent. Den investeringsökningen är så pass liten att den knappast fyller igen det som rationaliseras bort; det räcker inte för att bereda arbete åt den arbetskraft som permitterats på grund av att företagen får rationellare maskiner. I år förefaller det som om ökningen skulle stanna vid 2 procent. När finansministern har talat om den svaga investeringsutvecklingen när vi gång på gång påpekat detta från centerns sida — har han alltid tröstat sig med att bostadsinvesteringarna och kommunernas investeringar har ökat. Det är alldeles utmärkt. Jag vill också att vi skall bygga bostäder; jag vill att vi skall klara ut kommunernas problem, men det är bara att observera att den sortens investeringar i regel bara skapar sysselsättning för en kort tid och inte för framtiden. Det blir ingen export av att man bygger nya och bra bostäder. Det kan mycket väl hända att de som bor i dem kommer att få större arbetskapacitet på grund av trivsel och annat därför att de bor i en modern bostad — men det blir inte fråga om någon större ökning av produktionen genom att man fått dessa nya bostäder. Investeringsfrågan har just nu åtminstone tre mycket aktuella kom ponenter, som jag vill nämna. Vi måste investera för en bättre miljö — det har det sent omsider blivit enighet om —, vi måste investera för att rationalisera, och vi måste investera för att expandera. Rationaliseringsinvesteringar bör rimligen leda till att det blir färre sysselsatta en modern maskin måste verka på ett sådant sätt att man kan spara in arbetskraft, och då blir det färre som kommer att arbeta men de är nödvändiga för att vi skall kunna hävda oss i konkurrensen med andra länder. Det är ingenting att göra åt det! Den genom rationaliseringen minskade sysselsättningen måste kompenseras genom expansionsinvesteringar, som måste svara för sysselsättningen åt kommande arbetssökande. Och därvidlag vill jag inte frånkänna storindustrin stora betydelse; visst kan den bidraga till expanderande sysselsättning, men vi skall också komma ihåg småföretagens stora betydelse i det fallet. Företag som har startat i mycket blygsam skala har i väldigt många fall utvecklats till rätt avsevärda storföretag — för att inte tala om andra småföretag, som står för en mycket stor del av den svenska produktionen. Inte minst inom det län jag representerar finns många småföretag; var och en kan resa ned till Gislaved, Anderstorp, Gnosjö osv. och se hur det är i småföretagen där nere, hur många som är sysselsatta där och hur väl de företagen kan hävda sig i konkurrens också med storindustrin. Det är alltså den svaga investeringsutvecklingen som till största delen orsakar dagens arbetslöshet — och där har regeringen sin dryga skuld genom att den inte kunnat planera på ett sådant sätt att investeringarna ökat i tillräcklig omfattning för att ge sysselsättning åt alla. I det program som nu har föreslagits finns många bra punkter. Men om man ser på programmet ur den aspekt som jag har talat om — att bygga för framtiden så att svenskt näringsliv kommer att expandera och ge mera sysselsättning — finner man att det problemet tas upp i ytterst få punkter. Man kan möjligen säga att det berörs i förslagen om ett generellt extra skatteavdrag och ett ökat direkt stöd till industrins forskningsoch utvecklingsarbete. Sådana förslag siktar på framtiden liksom förslaget att man skall lämna exportkrediter i speciella fall. I övrigt är det fråga om åtgärder för stunden som inte innebär en ökande sysselsättning. När finansminister Sträng i sitt anförande behandlade kreditfrågorna ställde jag mig ganska undrande. Det är inte mer än ett eller ett par år sedan som finansministern sade att staten skall låna så litet som möjligt för att ge företagen bättre kreditmöjligheter. I dag har finansministern argumenterat tvärtemot detta och sagt att det inte är lämpligt att företagen får låna alltför mycket. Över huvud taget måste det vara fel att underbalansera en budget i en högkonjunktur, men det har finansministern gjort under mycket lång tid. Finansministern ansåg att företagen får bättre likviditet om de får bättre lånemöjligheter. Vi hoppas väl att de också skulle använda en del av pengarna till investeringar, kanske alltsammans. I så fall når vi det syfte som vi önskar nå, dvs. att skapa större sysselsättning. Det är för övrigt egendomligt att finansministern i ena ögonblicket säger att 2 procent i löneskatt inte är så farligt, det påverkar inte företagens ekonomi, men i nästa ögonblick säger att den där kvartsprocenten på ATP-avgifterna får god effekt. Hur kan man få det att gå ihop? Kan det verkligen harmoniera? Sedan hade vi den här diskussionen om att låna till skattesänkningar. Först vill regeringen sänka skatten, men man vet inte om man har pengar härtill — man kunde ju tämligen säkert räkna ut att det inte gick att få igenom den höjda momsen. Då kastade man helt hastigt över till att i enlighet med en kommunistisk motion i stället höja löneskatten. Därvid gjorde man ett av de sämsta drag man kunde göra, för då försvårade man för det näringsliv som skall bära upp sysselsättningen. Som herr Fälldin har framhållit tidigare i debatten i dag har vi lika stor anledning att påstå att socialdemokraterna vill låna pengar till att sänka skatten som de har att påstå att vi vill göra det. Slutligen, herr talman, har två socialdemokrater i mycket svepande ordalag kritiserat centern. Herr Svanberg kritiserade, utan att egentligen bevisa någonting, centerns regionalpolitik, talade om att centerns program är ett pekoral osv. Det innehåller inga fasta punkter, sade herr Svanberg. Men tidigare hade statsministern sagt att punkterna i programmet var alltför hårda och fastlåsta. Hade ni inte kunnat koordinera edra uttalanden? Vem har rätt, herr Palme eller socialdemokraternas gruppledare i kammaren? Dessutom gjorde sig herr Svanberg skyldig till en felaktig historieskrivning — han kände sig ju i sin partifanatism så väldigt trampad på tårna när centern påstod att den vid något tillfälle hade tagit en del initiativ. Han talade om lokaliseringspolitiken i slutet på 1950-talet. I själva verket började centern redan 1944 ta upp den frågan. Herr Svanberg talade vidare om ideologiska problem, och jag vill i det sammanhanget bara säga att socialismen i sig själv är centralistisk. Hur skulle den egentligen fungera om den inte vore det? Skall man ha socialism i något län i vårt land och inte i de andra länen? Nu är det ju bevars så att socialdemokraterna inte alltför mycket har bundit sig vid sitt program i det fallet, men skulle det genomföras fick vi en centralistisk politik. Herr Svanberg tycker tydligen att socialdemokraternas ideologi är mycket fast och bra. Men observera då hur socialiseringspunkten i partiets program har förändrats! Förr stod det direkt: ”I samhällets ägo överföres”, och så räknade man upp banker och en del andra saker. Numera står det att ”i all den utsträckning som det är nödvändigt för att nå en effektiv produktion” skall man överföra osv. Det är en väsentlig förändring. Slutligen till vad fru Eriksson i Stockholm sade. Det är bra märkligt att när man skall argumentera får man gå 30, 40 kanske 50 år tillbaka i tiden för att få något hugg på centerpartiet och får det inte ändå Lantarbetarna skulle vara de sista som organiserade sig. De fanns på de stora jordbruken och tillhörde inte vårt parti utan en helt annan grupp. Men när lantarbetstidslagen skulle antas 1936 var det vårt parti som hjälpte till att få den igenom, för socialdemokraterna hade inte majoritet den gången. Jag förstår att det är en stor besvikelse att så många av Landsorganisationens medlemmar är centerpartister och att det är så mycket som sammanfaller i LO:s program och i centerns, t.ex. i fråga om räntepolitik, sänkt pensionsålder, u-hjälp och en rad sådana frågor. Där hävdar Landsorganisationen och centerpartiet ungefär samma uppfattningar. Jag tycker att fru Eriksson skulle tala tyst om miljöpolitik. Hon som är känd för att hon som utskottets talesman bekämpade den motion som 1962 var inledningen till hela miljöpolitiken. Hon har all anledning att ångra vad hon sade vid det tillfället och skulle nog inte tala om det nu. I vad gäller miljön i övrigt så var det redan 1951 som vi hade den första motionen från centern om vattenvården. Det gick trögt för den dåvarande socialdemokratiska regeringen i början av 1951 att tillsätta den begärda utredningen, och senare blev det centerpartisten Hjalmar Nilson i Spånstad som kom att tillsätta den. Jag tycker att så pass framstående socialdemokrater skulle kunna undvika att i så svepande ordalag kritisera centern. Skall vi fästa någon vikt vid det, får man allt konkretisera och bevisa det man säger.

Herr talman! Jag skall inte använda mig av fru Erikssons i Stockholm metod att angripa en ledamot som i denna sena timma, förklarligt nog, inte befinner sig i kammaren. Fru Eriksson har också gått, men jag tror att jag genom riksdagstrycket, herr talman, å Staffan Burenstam Linders vägnar kan få invitera fru Eriksson till den s.k. helafton som han har låtit annonsera, då han skall ta upp familjepolitiken. Nog om det. Jag vill använda mina minuter till att rikta uppmärksamheten på ett par utvecklingsländer som i särskilt hög grad är föremål för debatt i samband med det svenska biståndet, och jag tänker då på Bangladesh och Vietnam. Biståndet till Bangladesh är tvivelsutan välmotiverat. Landet uppvisar just de kriterier som riksdagen uppställt som villkor för bistånd. Trots de svåra lidanden som landet genomgått för knappt ett år sedan — naturkatastrofer och inbördeskrig — kan det i dag uppvisa politisk stabilitet, och man har ingen anledning att räkna med snara, nya inre omvälvningar, som vissa tidningar gjort gällande. Äran av detta måste till stor del tillskrivas regeringschefen schejk Mujibur Rahman. Hans grundmurade ställning i hart när alla läger är uppenbar för envar som på ort och ställe tar del av läget. Den bottnar inte i att regeringschefen har någon exceptionell konstitutionell maktställning, men väl däri att Rahman är en personlighet av ovanlig resning och kraft. Han är därtill en klart demokratiskt sinnad politisk ledare. Parlamentet har i dagarna antagit en ny konstitution. Det kan kanske vara av intresse att veta att man vid utarbetandet av denna konstitution tagit lärdom av vår svenska grundlagberedning. Detta omvittnades med skärpa vid samtal med utrikesministern i Dacca, Abdus Samad. Återuppbyggnaden i landet har framskridit i rask takt. Broar och kommunikationsleder har i stor utsträckning reparerats. Humanitära biståndsorgan i samverkan med regeringen håller som bäst på med att återuppbygga de krigshärjade provinserna, främst genom s.k. Community Development, innefattande bostadsbyggande, vattenförsörjning och jordbruksprojekt. Man har också ett program för skolning och hälsovård. Detta gäller de många bengaler som under <riget flydde ur landet till Indien och som sedan har återvänt. Det var ju ungefär 10 miljoner som vandrade fram och tillbaka över gränsen. Jag har särskilt tagit del av verksamheten vid Rangpur-Dinajpur Rehabilitation Service, RDRS, som arbetar i de båda norra provinserna och är ett biståndsorgan som helt finansieras av Lutherska världsförbundet, vari den svenska Lutherhjälpen ingår som stor bidragsgivare. RDRS har ett hundratal avlönade infödda biståndsarbetare. Det är väl utvalt folk — byggnadssnickare, jordbrukare och folk med viss ingenjörsutbildning. Den administrative chefen för arbetet, ingenjör Jon Westborg, framhåller emellertid att dessa arbetare i brist på medel bara kan utnyttjas till 45 procent. Men man måste ha dem alla i tjänst för att kunna bygga upp denna del av infrastrukturen som behövs i de krigshärjade provinserna. Det betyder att denna organisation skulle kunna vidga sin verksamhet till det dubbla om man bara hade medel. Detta skulle kunna ske utan att man behövde utbygga administrationsapparaten. När vi nu anslagit höga belopp, 105 miljoner av statsmedel, till bistånd i Bangladesh, borde det vara klok biståndspolitik att transferera pengar till hjälporganisationer av det slag jag här har nämnt. Det har man ju redan gjort. Under det gångna budgetåret har t.ex. Lutherhjälpen erhållit 1,9 miljoner kronor. Men det var just i det svåra katastrofläget under Östpakistankrisen och när naturkatastroferna inträffade. Sedan dess har man fått en anhållan om 0,9 miljoner kronor, och det ärendet har bordlagts. Vietnam är ett mera kontroversiellt mottagarland. Ett stort humanitärt bistånd är man beredd att ge till Nordvietnam, medan man hittills överfört blygsamma belopp via Internationella röda korset till humanitärt arbete i Sydvietnam. Vi ger alltså redan bistånd till Sydvietnam, men som sagt ett rätt blygsamt sådant. Jag vill erinra om att det finns mängder av krigsflyktingar och andra krigsoffer också i Sydvietnam. Jag har rest från läger till läger, och de erbjuder den vanliga fruktansvärda anblicken av lidande — hungriga, tysta människor, barn som inte leker, människor utan hopp, detta som man möter i de flesta på det sättet krigsdrabbade länder. Dessa människor är naturligtvis inte hjälpta i nuläget av att man skäller på USA och på trupperna i landet eller vädrar sina aggressioner mot den krigströtta regimen i Sydvietnam. Det är helt klart att ett fredsavtal mellan de inblandade parterna måste komma till stånd om den nya dagen skall randas. Men redan nu finns det ju all anledning att göra en humanitär insats bland alla de många tusen människorna i flyktinglägren. Det kan ett neutralt och humanitärt land som vårt göra med gott samvete. Regeringen i Saigon ger de humanitära organisationerna full frihet att verka i de många flyktinglägren, och man gör själv också vad man kan. Särskilt har jag fått inblick i det arbete som organisationen Joint Relief Committee utför och som också den svenska Lutherhjälpen stöder. Det är ett intressant biståndsorgan som så till vida representerar en ekumenik över religionsgränserna att i den organisationen arbetar kristna kyrkor och buddistiska organisationer sida vid sida. Den organisatoriske chefen är romersk katolik och generalsekreteraren är buddist, och deras arbete stöds alltså av Lutherpengar. Det är ett ganska gott exempel på fin ekumenik, och den kristna kyrkan har ju inte monopol på ambitionerna att hjälpa socialt. Det måste vara en kristen plikt att samverka med alla som vill dra åt samma håll, och här gör man en väsentlig social insats för de många olyckliga människorna i Sydvietnam. Får jag sedan till sist också, herr talman — för att hålla riksdagens samvete levande — erinra om löftet att uppnå det s.k. enprocentsmålet — Nr 112 budgetåret 1974/75. Vi minns nog med vilket patos vi en gång tog Onsdagen den beslutet, ackompanjerat av högtidliga deklarationer att detta var ett 8 november 1972 uttryck för att vi ville ”visa solidaritet med svältande folk” — förvisso - överord, men så sades det. Nu vet vi att både finansministern, Arne Geijer och några till hesiterar för det löftet. Och visst kan det fresta på att komma ut med dessa pengar, med tanke på det kärva finansiella läge som vi försatt oss i.

Det finns i vårt land bland kyrkornas folk en stark opinion för att riksdagen inte skall svika sina löften — och detta gäller människor av vilka många redan har underkastat sig en motsvarande frivillig beskattning till förmån för u-länder. I slutet av förra månaden höll Lutherska världsförbundets svenska sektion sitt riksmöte med delegater som representerade samtliga stift, biskopsmötet och alla kyrkliga centrala organ. Där antog man en resolution med vädjan till riksdagsledamöterna att stå fast vid givna löften och att uppnå etappmålet 1 procent av bruttonationalprodukten 1974/75. En sådan bred kyrklig vädjan bör väl kunna ge t.o.m. en finansminister litet råg i ryggen.

Herr talman! När debattens vågor i höstas gick som högst och kritiken var som värst kring den väntade goda skörden kunde man nästan få den uppfattningen att näst krig och pest och massarbetslöshet var en god skörd det värsta som kunde drabba vårt land. Nu har det meddelats i dag att skörden inte blir så stor, och jag förmodar att det har väckt en viss glädje hos somliga, i varje fall i regeringskretsen. Speciellt vår jordbruksminister har ju varit förtvivlad över den stora skörden och sagt att konsumenterna drabbas mycket hårt av de exportförluster som den för med sig. Det är riktigt att de förmalningsavgifter som kvarnarna betalar slår igenom på det färdiga brödet. Men vi bör akta oss för att överdriva den avgiftens betydelse för priset på bröd.

Hittills torde icke ett enda kilo vete ha inköpts för 50 öre kilot, och frågan är om det har sålts något för ett så lågt pris som 20 öre. I de delar av landet där man drabbats svårt av liggsäd — och det var i mycket stora områden — har jordbrukarna fått avsevärt lägre priser än vad man rört sig med på regeringshåll. Man har inte ens nått upp till de 177 priser som skulle vara ingångspriser nu på hösten. Av en undersökning om livsmedlens andel av våra utgifter, utförd av Jordbrukets utredningsinstitut i mars 1971, framkom att priset på ett långfranska som väger 400 gram då var 1:64. Därav utgjorde jordbrukarens andel för råvaran plus förmalningsavgiften endast 37 öre, eller 22,6 procent av konsumentpriset. Sedan var 15 procent av priset momsskatt och inte mindre än 62,4 procent hänförde sig till distribution. Av priset på ett wienerbröd gick 15 procent till skatt och endast 7,5 procent till råvaran men hela 77,5 procent till förädling och distribution. Därför vore det rimligare att rikta uppmärksamheten mot momsbeskattningen och mellanledskostnaderna, som tillsammans tar 77,4 procent av långfranskans pris och 92,5 procent av wienerbrödets, än att rikta kritiken mot råvaruandelen. Om man vidare utgår från att vetet i april 1973 kommer att kosta 49 kronor per deciton i inlösningspris och förmalningsavgiften då liksom nu är 39:25, så blir sistnämnda avgiftsbelastning på brödpriset avsevärt mindre än 1S-procentiga momsskatten. Men om det har det inte sagts någonting. Där tiger man som muren. Det långfranska som väger 400 gram och som i fjol kostade 1:64 är i dag uppe i ett pris på 2:01, dvs. ett brödpris på 5 kronor per kilo. Det är en prishöjning på ungefär 90 öre per kilo. Under den tiden har inlösningspriset till jordbrukarna fallit med 3 öre per kilo, och förmalningsavgiften har stigit med 11 öre, dvs. råvarans pris i brödet har under samma tid stigit med netto 8 öre. Men brödpriset steg under samma tid med 90 öre. Det hade varit lämpligt att nämna det också i samband med talet om konsumenternas belastning.

Men om man räknar in de skattebelopp som jag nämnde blir den s.k. belastningen på samhället avsevärt reducerad.

Det gamla talesättet att ”om bonden har pengar har alla pengar” har nog inte helt mist sitt innehåll. Man måste naturligtvis skilja på överskott och öve kott. Den del av överskottet som beror på speciellt gynnsamma växtbetingelser är en ren tillgång för samhället, och den delen utgör det här året inte mindre än ca 35 procent av överskottet. Den del däremot som beror på ökad areal kan naturligtvis bedömas på ett annat sätt, och där har kritikerna från regeringspartiet litet fastare mark under fötterna, dock ingalunda alldeles hållbart underlag. Den nya jordbrukspolitiken av anno 1967 kan nämligen inte lämnas helt utanför vid den bedömningen. Genom en signalerad snäv inställning till mjölkproduktionen och en därav föranledd prispolitik nedslaktades en mängd mjölkkobesättningar de närmaste åren efter 1967, och därvid lösgjordes tidigare betesvallar, grönfoderarealer etc., vilka i stället besåddes med spannmål. På samma gång försvann de arealer på vilka man hade odlat utsäde till dessa fodergrödor, och även de blev spannmålsarealer i stället. Man påbjöd också en forcerad sammanläggning av mindre egendomar till större, vilket har kommit att betyda minskad djurhållning per arealenhet. De oerhört uppdrivna byggnadskostnaderna har medfört att nya stallar till den ökade arealen i allmänhet inte har kunnat byggas. I stället har ytterligare areal lösgjorts för spannmålsodling på de tillköpta egendomarna. Enligt 1967 års beslut nedskars också sockerbetsodlingen med 10 000 hektar. Det betyder en motsvarande ökning av spannmålsarealen. Det fanns ju då krafter inom regeringspartiet som ville nära nog slopa svensk sockerbetsodling, trots att vi torde ha Europas rationellaste produktion på det området. Det är att hoppas att vi så snart det finns möjligheter härtill avsevärt ökar denna odling. Men vid nedskärningen av odlingen 1967 nedlades vissa fabriker, och det blir kanske problem med förädlingen av en ökad odling. Det är i så fall följden av en kortsynt politik. På grund av bristande exportmöjligheter har odlingen av konservärter minskat, och några tusental hektar har i stället blivit spannmålsodlingar. Fröodlingen har minskat på grund av ogynnsamma ekonomiska betingelser. Det är nu att hoppas att den nyligen tillsatta jordbruksutredningen med förtur prövar möjligheterna till alternativa odlingar och att förslaget härom framläggs utan att resultatet av utredningsarbetet i övrigt avvaktas. Jag nödgas tyvärr vända mig mot vår ärade jordbruksminister, trots att han inte är närvarande i kammaren — men han har ju möjligheter att läsa protokollet. Jag förvånade mig väldigt över ett uttalande som han enligt ett tidningsreferat skulle ha gjort någon gång i somras. Han skulle ha gjort en jämförelse mellan jordbrukets överskottsproduktion och en eventuell överproduktion av cyklar. Han hade tydligen ansett att detta var jämförbart. Staten hjälper ju inte till att avsätta ett överskott av cyklar, skulle jord bruksministern ha sagt. Jag hade faktiskt svårt att hålla mig för skratt när jag läste detta. Om nu jordbruksministern verkligen har uttalat sig så, måste det vara ett utslag av hans högt uppskattade skämtlynne. Men, för all del, så långt har han naturligtvis rätt att det inte finns något världsmarknadspris på cyklar, lika lite som på skrivmaskiner, rakapparater etc. Vi har också den mycket väsentliga skillnaden att överblivna partier av cyklar, maskiner etc. utan svårighet kan lagras och säljas när efterfrågan uppstår året därpå eller senare. Men den möjligheten finns inte när det gäller överskott av jordbruksprodukter. Inom jordbruket kan man inte på förhand bestämma storleken av sin produktion, något som man kan göra när det gäller cyklar. Jordbrukaren bereder sin jord så gott han kan, ger den växtnäringsämnen i den omfattning som behövs för en riktig utveckling av växterna. Men sedan är det andra krafter som bestämmer vad resultatet skall bli. Endast då det gäller animalieproduktion kan jordbru karen något bättre styra produktionen. Men här har också statsmakterna en betydande skuld till att överskott uppstår genom att man uppmuntrar massproduktion i de så kallade djurfabrikerna. Detta betyder bl.a.. att de ordinarie jordbrukarna får erlägga höga slaktdjursavgifter för att hjälpa ut överskottsproduktionen från t.ex. svinfabrikerna. Någon kritik mot denna överproduktion bör man därför inte komma med från regeringshåll eller från regeringspartiet. Men det har egendomligt nog förekommit i alla fall. Jordbruksministerns rekommendation mot överskottsproduktionen har varit att vi bör ytterligare forcera nedläggningen av åkermark. Dock skulle detta inte drabba Norrlands jordbruk, hette det i Röbäcksdalen i somras. Detta var givetvis ett trösterikt budskap för Norrlandsjordbrukarna, men det var tyvärr föga realistiskt. Det är nog ofrånkomligt att en forcerad nedläggning av nu odlad åkermark kommer att hårt drabba Norrlands och inte minst det sydsvenska höglandets jordbruk. Men kanske kritiken mot överskottet innerst inne syftar till att skaffa argument för en sänkning av försörjningsgraden. Ja, därom kan man tro vad man vill. Till sist en sak till. En bidragande orsak till den goda skörd som vi har fått är den utomordentliga yrkesskicklighet som präglar det svenska jordbrukets utövare. Vid de resor som jordbruksutskottet har företagit under senare år i öst, i väst och i de flesta europeiska länder har vi inte någonstans funnit att denna yrkesduglighet överträffats. Jag tror ingen som varit med på dessa resor vågar motsäga mig. Med endast ungefär 4,5 procent av de yrkesverksamma i vårt land producerar det svenska jordbruket vårt behov av såväl brö som annan spannmål och dessutom ett överskott. Det finns länder där 30 procent av de yrkesverksamma arbetar i jordbruket, men där resultatet är ett katastrofalt underskott.

Herr talman! Herr Larsson i Umeå har frågat om jag vill klargöra de närmare omständigheterna bakom uppgifterna om att ett kraftigt överuttag av preliminär skatt skulle ha skett för inkomståret 1971 och bett mig redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra ett upprepande av felaktiga preliminärskatteuttag för inkomståret 1973. Källskattetabellerna är sedan länge utformade så att ett visst överuttag av preliminär skatt uppkommer. Genom 1970 års skattereform, som tillämpades första gången på 1971 års inkomst, har detta förhållande accentuerats. Jag har närmare berört dessa frågor i propositionen 15 s. 50. Riksskatteverket har utformat 1973 års skattetabeller så att överuttaget av preliminär skatt minskar.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

Han antydde att fyllnadsbetalningarna, som skall ske före den 1 maj, skulle vara så betydande att de har påverkat resultatet av överuttaget genom att det blir väldigt stor återbäring på dem. Nu undrar jag om dessa inbetalningar kan betyda så förfärligt mycket. Det är ju dock vissa restriktioner så att folk inte kan utnyttja dem och förtjäna stora räntepengar på dem. Vad som är beklagligt med det här överuttaget är ju att under 1971 har man hållit inne pengar som allmänheten kunde ha använt för inköp i rätt stor utsträckning, som handeln faktiskt skulle ha behövt för att få hjulen att rulla litet bättre. Vi kan också befara att resultatet blir detsamma 1972. Nu kan naturligtvis ingen lastas för detta. Jag är fullt på det klara med att det här icke på något vis är styrt eller medvetet genomfört, utan det är en sådan sinkadus som inträffar utan att någon kan förutse det. Därför är det glädjande att finansministern har uppmärksammat saken så att man inte får ett upprepande nästa år. I någon mån lär man väl alltid få ett 3 upprepande, det kan man väl inte undgå. Att människor nu får ut sina innehållna skattepengar strax före jul kommer givetvis att påverka handeln och prisbildningen. Det är ett och ett halvt års pengar som har legat inne och som naturligtvis är mindre värda när skattebetalarna får tillbaka dem, Men ingen kan som sagt lastas för detta, och det är som jag sade nyss glädjande att man har uppmärksammat saken och försöker rätta till den för det kommande året.
Herr talman! Det är faktiskt inte ett och ett halvt års pengar som har legat inne utan det är väl egentligen åtta månaders pengar. Jag blev själv mycket förbluffad när riksskatteverket meddelade vad de här fyllnadsinbetalningarna har spelat för roll. De fyllnadsbetalningar som gjordes i april månad i år ligger på nära 2 miljarder. Om jag exkluderar dem, är överuttaget inskränkt till 400 miljoner. Det är ungefär så pass nära man kan komma det definitiva skatteuttaget. Dessa fyllnadsbetalningar har naturligtvis ibland varit i hög grad befogade för att man skall slippa kvarskatten, men vi har en känsla av att ibland gör man dem helt enkelt med hänsyn till de förmånliga räntevillkoren. Där ligger alltså den enkla förklaringen till den här stora skillnaden mellan vad som kallas ö-skatt och kvarskatt.
Herr talman! Det är väl ändå inte riktigt, som herr finansministern säger, att det rör sig om åtta månader. Man tar ju in preliminärskatt från de skattskyldiga från början av 1971. Inkomstdeklarationen lämnas in först 1972, och utjämningen sker i slutet på 1972. Om man utgår från den genomsnittliga tidpunkten för inbetalningarna för första halvåret 1971 och räknar fram till dess att utbetalningen sker, rör det sig faktiskt om ett och ett halvt år. För inbetalningarna andra halvåret 1971 blir tiden inte fullt ett år.
Herr talman! Jag vidhåller att fyllnadsinbetalningarna görs den sista april 1972. Om de går upp till ett belopp av nära 2 miljarder, är det ingen större skillnad mellan vad som i traditionell mening är kvarskatt och överskjutande skatt.
Herr talman! Men det framgår väl inte om fyllnadsinbetalningarna är föranledda av felaktigheter i skattetabellerna. Enligt svaret skall ju också dessa rättas till. Fyllnadsinbetalningarna görs väl huvudsakligast av folk som har betalat in för litet preliminärskatt, och det är inte dem som finansministern syftar på.
Herr talman! Vi kan inte fortsätta att tjata om detta. Fyllnadsbetalningarna är, som herr Larsson i Umeå säger, ett uttryck för att folk i viss utsträckning har betalat in för litet — jag hoppas att så är fallet i den största utsträckningen. Man kan därför inte göra gällande att staten tvångsinnehållit pengar eller tagit dem ur den privata konsumtionen. Tvärtom — de skattskyldiga har ju betalat in mindre än de i själva verket skulle göra och har rättat till detta genom fyllnadsinbetalningen. Därför härrör sig indragningen i konsumtionen till de sista åtta månaderna av 1972.
Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig när jag ämnar söka sätta stopp för nu rådande förhållande att arbetstagare, genom att arbetsgivare endast delredovisar innehållen källskatt, tvingas erlägga samma skattebelopp två gånger. Det torde vara bekant för herr Sjöholm att kontrollen över arbetsgivarens uppbörd har skärpts med ingången av detta år. Arbetsgivare skall nämligen numera vid varje uppbördstermin lämna en särskild uppgift om storleken av innehållen källskatt, som han är skyldig att inbetala. Det är därigenom möjligt att på ett tidigt stadium upptäcka betalningsförsummelse. Den som inte lämnar sådan uppgift eller lämnar felaktig uppgift kan dömas till fängelse i högst ett år. Maximistraffet för underlåtenhet att erlägga innehållen källskatt har höjts till ett år. Vidare kan jag nämna att den organisation som avser central tillsyn av arbetsgivarkontrollen har förstärkts. Därigenom kan riksskatteverket bättre övervaka att de lokala skattemyndigheterna kontinuerligt reviderar lönebokföringen särskilt hos sådana arbetsgivare som visat försummelse i uppbördsavseende eller kan antas vara på obestånd. Slutligen vill jag hänvisa till mitt svar på en enkel fråga av herr Sjöholm den 21 januari 1971. Jag erinrade då om att alla som får debetsedel på slutlig skatt samtidigt får en upplysningsbroschyr, där bl.a. finns en direkt uppmaning att genom avlöningskvitton eller annan uppgift kontrollera att erlagd preliminär skatt tillgodoräknats på slutskattesedeln. En sådan kontroll förhindrar att arbetstagaren måste erlägga skatten två gånger.
Herr talman! Anledningen till att jag har ställt min enkla fråga till finansministern är att jag känner mig djupt upprörd över att människor kan tvingas betala samma skatt två gånger, särskilt som det drabbar personer som har ett hårt skattetryck. Vi har ju inte i vårt land lika skattetryck för anställda och andra och man missbrukar våra skattelagar ganska brutalt. Jag tycker att det är angeläget att försöka sätta stopp för detta. Det är dessutom en form av skatteflykt som är särskilt diskrimine rande, eftersom man flyktar bort med andras skattepengar. Nu säger finansministern att kontrollen har förbättrats och det är väl riktigt. Men jag tror ändå inte att nätet är tillräckligt finmaskigt, eftersom en arbetsgivare som drar ett skattebelopp och redovisar ett annat till myndigheterna naturligtvis endast uppger det som han har inbetalt. Det är riktigt att finansministern och jag tidigare har språkats vid om detta. Jag tycker att man har gjort för litet för att upplysa arbetstagarna om de risker som källskatten innebär i detta avseende. Jag minns att jag förra gången föreslog att man skulle hjälpa de anställda arbetstagarna genom att när man skickar ut den preliminära skattsedeln bifoga en anvisning som verkligen uppmärksammas, t.ex. ett kuvert med följande text: Lägg era lönekvitton här och kontrollera när ni får den slutliga skattsedeln att summan av erlagd preliminär skatt stämmer med kvittona. Jag tycker att det är det minsta man skulle kunna göra för att hjälpa arbetstagarna i det här läget. Och jag skulle vilja fråga finansministern, om han tycker att det är ett bra skattesystem som rymmer dessa risker för de anställda, ty det gör det faktiskt, och om man har gjort tillräckligt för att informera om riskerna. Finansministern hänvisar till den broschyr som skickas ut, en tätskriven folder med massor av uppgifter, där dessa risker på intet sätt framhävs eller ens omtalas med spärrad stil. Jag hävdar fortfarande, herr finansminister, att man har gjort alltför litet för att hjälpa arbetstagarna till rätta. Jag vill gärna tillägga att de flesta arbetsgivare givetvis är hederliga och gör ett bra jobb som uppbördsmän för staten, Det kan också sägas att det är fel att dra upp en sådan här sak, eftersom det kan ge tips åt mindre hederliga arbetsgivare, men det är vår uppgift att försöka komma åt de missförhållanden som råder. Och här är ett missförhållande, herr finansminister.
Herr talman! Vi är självfallet alla upprörda över att det finns människor som tar andra människors pengar och använder för egen räkning. Därför har vi kompletterat lagstiftningen med straffbestämmelser av den naturen attt.o.m., fängelsestraff kan utdömas. Det är ju stöld det är fråga om. Men detta har väl inget med skattesystemet att göra. Man må konstruera vilket skattesystem som helst, så finns det ju tyvärr en del ohederliga människor, och det kommer vi alltid att få leva med. Vi kan skärpa kontrollen, Vi kan införa straffsanktioner för att reducera det här problemet så långt det går, men själva skattesystemet är en sak för sig och att människor har en benägenhet att vara ohederliga är en sak för sig. Vi har talat om det här tidigare, och herr Sjöholm föreslog då att man till varje skattebetalare eller i varje fall till löntagarna skulle sända ut ett speciellt kuvert, där vederbörande skulle förvara sina avlöningskvitton. Jag tror att ett sådant kuvert åker i papperskorgen lika lätt som en annan anvisning. Jag vill minnas att jag svarade vid det tillfället att oavsett om man lägger kvittona i ett kuvert, i en påse eller i en låda, så beror det på den enskilde om han är så noggrann att han sparar sina avlöningskvitton och kan kontrollera de prelimära skatteavdragen. I den fyrsidiga broschyr som ges ut från riksskatteverket finns det särskilda anmaningar om att kontrollera skatten, och det sägs ifrån att de som betalar A-skatt, dvs. vanliga löntagare, i regel har avlöningskvitton eller andra uppgifter om skatteavdragen och att de bör kontrollera dessa uppgifter mot slutskattesedeln. Den uppmaningen finns t.o.m. på första sidan, i de första sex raderna. Även om herr Sjöholm anser att folk har svårt för att läsa sådana här instruktioner, så brukar nog ändå de flesta orka med första sidan, åtminstone de sex första raderna. Jag tror inte att man kan komma det här problemet närmare än vi har gjort.
Herr talman! Jag tror inte att människorna har svårt för att läsa, men finansministern tror att de har svårt för att spara kvitton i ett kuvert. Jag anser för min del att det skulle göra stor skillnad, om var och en hade ett kuvert att lägga sina kvitton i. Nu hamnar de kanske i papperskorgen eller någon annanstans där det inte går att hitta dem. Det skulle vara intressant att fråga finansministern om han har någon uppfattning om hur många som verkligen gör den kontroll broschyren manar till. Jag uppskattar det till en å två procent av svenska folket. Jag har faktiskt varit intresserad av det här och frågat rätt många människor som jag kommit i kontakt med. Nästan alltid har jag fått till svar att man inte gör någon sådan kontroll. Jag misstänker att om man frågade kammarens 350 ledamöter, så skulle flertalet säga att de inte gör den kontrollen. Det är på sätt och vis allvarligt. Med den handlingskraft från finansministerns sida, som är så väl dokumenterad, skulle det inte vara svårt — och inte heller innebära några större utgifter — att hjälpa löntagarna med en sådan här sak. I Tyskland finns ett annat system, där varje anställd har en s.k. motbok med arbetsgivaren. Arbetsgivaren skall alltså betala in skattepengarna och får ett kvitto att sätta i den anställdes bok så att den anställde alltid kan kontrollera att pengarna gått dit de skall. Det är ett omständligt system naturligtvis, men å andra sidan är rättvisan värd sitt pris. Det minsta man kunde göra vore att bättre informera den anställde — arbetstagaren — gärna genom det system jag har föreslagit.
Herr talman! Jag kan inte på rak arm säga hur många som kontrollerar sina lönebesked. Jag tror att det delvis kan vara beroende på vilken anställning man har. Riksdagsmännen kan nog lita på att de avdrag som görs är korrekta. Folk som är anställda i statsverket och kommunala förvaltningar och på sådana arbetsplatser som har reguljär och ordningsfull administration bör också kunna lita på avdragen. Däremot är det en mindre grupp som byter arbetsgivare ofta, och för dem kan de här svårigheterna uppstå. Och de människor som har en sådan anställning bör naturligtvis i sitt eget intresse svara för den här kontrollen. Jag tror inte att man kan göra något mer än att fästa människornas uppmärksamhet på detta förhållande, såsom riksskatteverket har gjort. Om sedan herr Sjöholm — det är tredje gången han interpellerar i den här frågan — och jag för den här diskussionen en gång om året, och problemet blir uppmärksammat i tidningarna, skulle jag kunna tänka mig att också det hjälper till med den allmänna upplysningen,
Herr talman! Bara för att det inte skall bli något missförstånd vill jag understryka att jag naturligtvis inte misstänker att det skulle bli fel på de skatteavdrag som sker på riksdagsarvodena. Det gör jag självfallet inte, men det finns faktiskt riksdagsmän som också har andra arbeten av olika slag. Dessutom kan det, herr finansminister, bli fel av rent misstag. Även hos kommunala och statliga myndigheter och hos andra mycket hederliga arbetsgivare kan det naturligtvis bli fel, så att man tillgodoräknas för litet avdrag för skatt. En kontroll skulle således inte heller härvidlag vara helt onödig.
Herr talman! Herr Larsson i Umeå har frågat mig om jag anser att bestämmelserna och anvisningarna rörande reklamskatten uppfyller rimliga krav på enkelhet och klarhet. Reklamskatten trädde i kraft den 1 november i år. Det är ofrånkomligt att en ny skatteförfattning orsakar viss tvekan vid tillämpningen innan de skattskyldiga blivit vana vid skatten och innan beskattningsmyndigheterna kommit med de anvisningar och uttalanden i övrigt som behövs. Huruvida reklamskatten generellt eller på enstaka områden orsakar större svårigheter än som normalt är fallet när en ny skatt introduceras kan inte bedömas med någon större säkerhet efter en veckas tillämpning. Ytterligare erfarenheter från tillämpningen bör avvaktas.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
Man har fått läsa att generaltullstyrelsen och riksskatteverket haft olika uppfattningar om huruvida skatt skall uttas i ett särskilt fall eller inte, men jag vet inte om det är riktigt. Det har likaså framgått att det varit litet svårt att få tag i de blanketter som skall fyllas i för att man skall erhålla de skriftliga förhandsbesked som finns om den här skatten. Man får hoppas att de nu har kommit fram, Det lär vara obestridligt att bestämmelserna är svårbegripliga och att tillämpningen av en ny skatt är svår från början, men den här skatten är sådan att t.o.m. experterna tycks gå bet när det gäller att tillämpa den. Därför ställer man sig frågan: Har anvisningarna haft den enkelheten att de kunnat klargöra för de skattskyldiga hur skatten skall tas ut? Man får också räkna med att det kommer konkurrens med i bilden och att olika företag kan göra olika bedömningar. Låt oss säga att två tryckeriföretag får en beställning: det ena bedömmer att det skall tas ut skatt och det andra att det inte skall tas ut skatt. Då skiljer det i varje fall tio procent på offerten; risken är att den som kanske är litet mer lättsinnig får ordern — och det är inte meningen! Jag tror att det är nödvändigt att just småföretagen — som det i regel gäller och som naturligtvis har svårast att avsätta speciella personer för att tolka de här bestämmelserna — får tillgång till sådana bestämmelser och anvisningar som är lättfattliga. Man måste se till att bevaka den här frågan och ta itu med den om det blir mycket snedvridningar. Jag hoppas att finansministern är villig att göra detta, och vi får väl avvakta och se vad som händer de närmaste veckorna.
Herr talman! Jag utgår från att det är en artikel i en av Stockholms kvällstidningar som har föranlett herr Larsson i Umeå att ställa sin fråga. När jag läste den artikeln tyckte jag nog att den inte var så informativ som man kunde ha anledning att begära. Riksskatteverket har nu givit ut meddelanden om hur bestämmelserna om reklamskatten skall tolkas. Vad man i artikeln hade fastnat på var en mindre detalj i fråga om reklamskatten. Jag utgår från att den detaljen kommer att klaras upp, såvida den inte redan är uppklarad.
Herr talman! Jag är klart medveten om att man inte skall lägga alltför stor vikt vid detaljer även om de kanske får stora rubriker i tidningarna. Uppenbart är emellertid att man nog får hålla ett öga på att man får in den skatt som är beslutad och att man måste se till att mindre företag får anvisningar som inte kan misstolkas. Det vore väldigt otäckt om den här skatten skulle kunna användas i konkurrenssyfte. Det är närmast den saken som jag har följt upp — det var alltså inte, som finansministern trodde, rubrikerna i en kvällstidning som föranledde min fråga. Dessa bestämmelser och anvisningar är av särskild vikt för den mindre företagsamheten.
Herr talman! Herr Magnusson i Borås har frågat om jag är villig att tidigarelägga utbetalningen av årets överskjutande skatt för att därmed förbättra konsumenternas nuvarande svaga köpkraft. Överskjutande skatt betalas normalt ut genom återbetalningskort som är en del av debetsedeln på slutlig skatt. Debetsedeln sänds ut så fort detta är möjligt med hänsyn till de tekniska, administrativa och personella förutsättningarna. Det är därför inte möjligt att tidigarelägga betalningen av överskjutande skatt.
Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för att jag har fått svar på frågan. Anledningen till att jag ställde den är den svaga konsumtionskraften för närvarande hos enskilda människor. Den har tydligt visat sig i omsättningsminskning i detaljhandeln, alldeles särkilt markant under den senaste tiden i specialvarubranscherna. Sett från den synpunkten skulle det vara ytterligt stimulerande om den överskjutande skatten kunde betalas ut så tidigt som möjligt. Jag har därför bett finansministern hjälpa till med det. Som framhållits i en debatt tidigare i dag har för mycket pengar tagits ut i preliminär skatt. Jag ansluter mig inte till herr Larssons i Umeå uppfattning att finansministern är alldeles oskyldig till detta. Jag riktade förra året en interpellation till finansministern som han besvarade den 30 mars 1971. I interpellationen påpekade jag att skatteuttaget var för stort, och finansministern erkände detta. I debatten uppgav jag att den överuttagna skatten skulle uppgå till ungefär 1,3 miljarder kronor; det har nu visat sig att den blir ungefär 1,4 miljarder kronor. I svaret till herr Larsson i Umeå envisas finansministern med att tala om skattemassan, men det kan man inte göra. Jag menar att det finns all anledning för statsmakterna att se till att pengarna så fort som möjligt kommer tillbaka till konsumenterna så att de kan disponera dem. Ett påskyndande borde vara möjligt. Vissa administrativa åtgärder skulle kunna vidtas för att dela ut skattsedlarna så fort som möjligt. I och med att de är utdelade kan människorna också hämta sina pengar. Det händer att utdelningen i onödan fördröjs, och därför anser jag att det är angeläget att frågan blir påtalad, så att vi kanske får ut slutskattsedlarna något tidigare.
Herr talman! Att man skulle fördröja utsändandet i onödan tror jag inte på. I den takt som administrationens kapacitet medger kommer slutskattesedlarna att distribueras. Det finns ingen som har någon anledning att långhala det här arbetet. Vi får sedlarna så fort som det är praktiskt möjligt.
Herr talman! Det är möjligt att finansministern har rätt på den här punkten. Det har emellertid sagts mig att inom vissa områden behåller man skattsedlarna för granskning, när de överskrider ett visst, fastställt minimibelopp; det lär vara 1 000 kronor. Man vill nämligen kontrollera att det inte föreligger något stansningsfel. Det finns väl ingen generell bestämmelse om att någonting sådant skall förekomma i hela landet, men det har alltså sagts mig att man i vissa områden, bl.a. här i Stockholm, i stor utsträckning behåller sedlarna för granskning och på det viset förhindrar utbetalningen av de här beloppen. Jag menar att i dagens läge, när det är angeläget att pengarna så fort som möjligt kommer ut, bör också myndigheterna försöka medverka till det och inte i onödan förhindra utbetalning.
Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga har frågat mig om jag är beredd att medverka till att periodisk publikation, som utges som organ för miljövårdssammanslutning, befrias från mervärdeskatt på samma sätt som organ för t.ex. försvarsfrämjande, nykterhetsfrämjande eller partipolitisk sammanslutning. Jag är inte beredd att göra något uttalande i frågan innan en samlad bedömning kan företas på grundval av mervärdeskatteutredningens arbete. Till utredningen har överlämnats en motion, nr 1365 år 1971, om undantag från skatteplikt för vissa icke kommersiella tidskrifter. Vid behandlingen av denna motion kan utredningen förväntas ta upp den nu väckta frågan. Utredningen väntas lämna ett betänkande som omfattar bl.a. denna fråga omkring årsskiftet 1972-1973.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

När riksskattenämnden har definierat vad som är mervärdeskattebefriat medlemsblad har man sagt att minst 75 procent av upplagan skall distribueras till medlemmar. Högst 25 procent får alltså gå till prenumeranter, men inte ett enda exemplar får säljas som lösnummer; då faller mervärdeskattebefrielsen på den grunden. Sedan finns det som jag mera specifikt berör i min fråga, nämligen periodisk publikation som väsentligen framstår som organ för sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda vanföra eller arbetshindrade medlemmar. Det innebär att man i skattelagstiftningen har gett ett i och för sig angeläget försteg åt vissa verksamheter. Dit hör dock inte sammanslutningar med miljövårdande uppgifter. Man kan då ställa den verksamheten i relation till vissa andra, här angivna. Försvarsfrämjande verksamhet anses alltså mera samhällsnyttig, idrottslig verksamhet också. Men var går gränsen mellan idrottslig verksamhet och miljövårdande? Ta t.ex. friluftsorganisationer som engagerar sig mycket intensivt i miljödebatten! Det är uppenbart att man här favoriserar vissa debattorgan på bekostnad av andra. Det blir alltså klart diskriminatoriska effekter. Hela systemet innebär ett inbyggt stöd till etablerade sammanslutningar och etablerade debattfora. Det svar jag fått säger ingenting; det innehåller bara en hänvisning till en sittande utredning för teknisk översyn av mervärdeskatten. Den utredningen har inte fått några direktiv, den saknar parlamentariskt inslag och den kommer att slutföras vid kommande årsskifte. Den principiella frågeställningen är om man skall arbeta med generella eller selektiva åtgärder i det här sammanhanget. Personligen känner jag starka sympatier för generella åtgärder, alltså så enkla och få undantag som möjligt från mervärdeskatteplikten samt stöd i annan form till tidskrifter av det slag vi här diskuterar. Det vore intressant att höra om finansministern på den punkten är beredd att för dagen göra något uttalande — om vi skall satsa på generellt stöd eller om vi skall fortsätta med skattekineseriet för den här typen av verksamhet.
Herr talman! I de här frågorna tror jag nog att kammarens ledamöter väl känner min uppfattning. Jag vill ha så litet undantag som möjligt från mervärdeskatten, eftersom varje undantag är en signal till nya undantag. Det är den enkla och principiella uppfattningen. Här har man gjort undantag för de politiska tidskrifterna; de är konkret avgränsade från annan verksamhet. Likadant har man gjort när det gäller försvarsoch idrottsändamål. Det är svårare, föreställer jag mig utan att närmare ha sett på problemet, att göra den avgränsningen om det är fråga om en organisation som är intresserad av miljövård. Den kan vara intresserad av annat också. Man bör nog se på publikationerna — om de är ensartade som miljövårdspublikationer eller om det finns andra intressen inmängda. Det är ju detta som utredningen, tillsammans med andra liknande frågor, har att se på. Denna utrednings resultat, som rimligtvis bör komma om ett par månader, skall ju remissas i vanlig ordning, offentliggöras och sedan bli föremål för den politiska behandling som frågeställaren efterlyser.
Herr talman! Den principiella uppfattning som finansministern anför kan jag alltså dela — att man i första hand bör satsa på generella åtgärder och avstå från undantag. Men när finansministern säger att de undantag som finns i dag är konkret avgränsade och — underförstått — administrativt lätta att hantera, då kan jag inte hålla med längre. Så fungerar det inte i praktiken. Man behöver ju bara på nytt läsa det jag citerade ur mervärdeskatteförordningen om periodisk publikation som ”väsentligen framstår som organ för sammanslutning med huvudsakligt syfte” osv. Det är alltså två kautschukord, ”väsentligen” och ”huvudsakligt” som är inlagda här. De som sysslar med detta rent praktiskt i skatteadministrationen säger definitivt inte att vi här har att göra med konkreta och lätt tydbara avgränsningar. Om man sedan ser på de anslutande författningsavsnitt som berör periodiska publikationer, allmän nyhetstidning, personaltidning osv., så visar det sig att man hamnar i ett veritabelt kineseri, som skatteadministratörerna gärna vill bli av med. Det är naturligtvis inte deras uppgift att bedriva kulturpolitik — den skall bedrivas i andra former. Just den här diskriminatoriska effekten, som åstadkommes genom att vissa publikationer får mervärdeskattebefrielse och andra inte, är ju ett negativt inslag i den förda kulturpolitiken. Jag ser med stor förväntning fram emot det aviserade betänkandet och den proposition som jag hoppas sedan kommer från finansministern om enklare, klarare och icke diskriminatoriska regler i det här hänseendet.
Herr talman! Jag vet inte om jag skall ta frågeställarens senaste inlägg såsom en uppmaning att slopa alla undantag. I så fall tror jag att det blir rätt svårt att få gehör för detta. Men visst vore det en radikal och riktig linje. Nu är ju livet så att man får göra det bästa möjliga av situationen. Det finns vissa inslag i den här periodiska pressen som man har velat undanta från mervärdeskatten. Då är man tvungen till kautschukliknande bestämmelser, säger frågeställaren — i varje fall var väl det ungefär hans uppfattning. Jag vill inte gå så långt. Om man talar om ”väsentligen” och ”huvudsakligt” så är det inte några nya kriterier i den juridiska vokabulären. Man har regler som betyder en viss sak vid bedömningarna, och sedan får man söka sig fram med ledning därav. Men jag kan hålla med frågeställaren om att visst vore det radikalt enkelt och rationellt att säga nej till alla undantagsbestämmelser. Jag tror emellertid inte att det skulle få gehör i den här församlingen för detta.
Herr talman! Några så generella och totala regler tror inte jag heller på. Men man kan uppnå betydligt bättre förhållanden än dem vi har i dag. Det går att ta bort ganska mycket av inskränkningar och undantag, förenkla administrationen, lägga bedömningarna i sådana här frågor där de hör hemma, alltså inte i skatteadministrationen utan hos dem som har att bedöma kulturpolitik eller har att bedöma vilka verksamheter som är angelägna i samhället. Jag tror att man således även i framtiden skall ha undantag från mervärdeskatt för tidskrifter, men det gäller att förenkla systemet, att plocka bort alla de effekter som i dag upplevs som administrativt krångel och som av drabbade organisationer, drabbade människor, upplevs som kineseri. Jag tror att vi får större respekt för skattelagstiftningen på det sättet och vi kan lättare styra skattelagstiftningen så att den blir det instrument vi önskar i kulturpolitiken, i miljöpolitiken eller vad det nu är fråga om.
Herr talman! Det senaste inlägget gjorde mig faktiskt rätt oroad, och där är jag tvingad till ett bemötande. Jag tycker att inlägget talade för att frågeställaren har en tämligen ljus uppfattning om hur intressena fungerar objektivt. De gör inte det — intressena fungerar alltid subjektivt.

Man måste hålla bedömningen hos skattemyndigheterna, hos en ensartad myndighet, som inte är engagerad på vare sig det ena eller det andra eller det tredje hållet. Överlämnas bedömningen till intressena, då hamnar vi i rent uppenbara orimligheter.
Herr talman! Lyckligtvis, kanske jag får säga, missuppfattade finansministern mig. Jag sade inte att man skulle lägga bedömningen hos intressenterna utan hos dem som har att besluta i kulturpolitiska frågor, göra värderingar när det gäller miljöpolitiska frågor osv., alltså hos andra myndigheter än skattemyndigheterna, för de är inte satta att göra dessa avvägningar. Man skall alltså lägga uppgiften där den hör hemma.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat om jag uppmärksammat att det, trots de kontrollåtgärder som hittills vidtagits, förekommer att patienter på grund av läkemedelsbrister drabbas av sjukdomar och handikapp i form av t.ex. blindhet och dövhet för återstoden av sin levnad och om jag har för avsikt att ytterligare skärpa kontrollåtgärderna. Användningen av läkemedel är kringgärdad av en rad säkerhetsbestämmelser. I läkemedelsförordningen föreskrivs bl.a. att läkemedel skall vara av fullgod beskaffenhet och att läkemedel vid normal användning inte får medföra skadeverkningar, som står i missförhållande till den avsedda effekten. Farmaceutisk specialitet får inte säljas utan att vara godkänd och registrerad av socialstyrelsen. För att bli registrerad måste specialiteten uppfylla läkemedelsförordningens krav på ändamålsenlighet och fullgod beskaffenhet. Vidare måste den vara fullständigt deklarerad beträffande sammansättning och halt av ingående ämnen. ålsättningen är alltså att garantera konsumenten så bra läkemedel som möjligt med utgångspunkt i vad som kan anses stå i överensstämmel se med vetenskap och beprövad erfarenhet vid varje tidpunkt. Det bör framhållas att den svenska läkemedelskontrollen internationellt sett anses ställa stora krav på läkemedlen för att de skall få bli registrerade. Ett uttryck härför är att antalet registrerade farmaceutiska specialiteter är förhållandevis litet i vårt land.

Genom biverkningskommittén följer socialstyrelsen fortlöpande dessa frågor med stor uppmärksamhet och har också möjlighet att ingripa med återkallande av ett läkemedels registrering.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Det var ju ganska uttömmande. Anledningen till frågan är att det för någon vecka sedan förekom en uppgift i pressen om att 21 personer enligt socialstyrelsens biverkningskommitté hade drabbats av svåra synfel efter behandling med ett läkemedel som ordinerats mot ledbesvär. Två till tre års bruk av den medicinen kan leda till nära nog fullständig blindhet. Dessutom har patienternas hörsel i vissa fall blivit nedsatt. De 21 personerna hör till de rapporterade fallen, men antalet kan vara större eftersom patienterna inte själva har reda på att de svåra skadorna orsakats av den medicin de använder mot ledgångssjukdomar. De fruktansvärda följdverkningarna av neurosedynet och den mammutprocess som förts kring skadeståndsfrågan i det sammanhanget borde ha givit alla ansvariga läkare, socialstyrelsen, läkemedelsföretagen etc. en så allvarlig tankeställare att mycket rigorösa kontrollåtgärder borde ha vidtagits inom hela medicinområdet. Så har tydligen inte skett. Inte heller har den nödvändiga informationen till allmänheten bedrivits så att patienterna uppmärksammats på problemen. Läkartidningen slog visserligen larm, men den läses inte av den stora allmänheten. Och allmänheten har rätt att kräva att ett konstaterande av biverkningar vid medicinbruk följs av noggranna undersökningar och framför allt av omedelbara informationer från läkarna till berörda patienter. De nämnda fallen visar att de vidtagna kontrollåtgärderna inte är tillräckliga, trots att det ställs ganska stora krav på ett läkemedel innan det får säljas, och man har därför anledning förvänta €n skärpning.

Herr talman! Beträffande det speciella läkemedel som herr Börjesson i Falköping väl närmast har i tankarna vill jag nämna att läkarna tre gånger har blivit informerade av biverkningskommittén om läkemedlets beskaffenhet och biverkningar m, m,. När det gäller dessa frågor har vi alltid att göra med en avvägning mellan å ena sidan patienteinas behov av effektiva läkemedel, som kan avhjälpa svåra sjukdomar, och å andra sidan riskerna för vissa biverkningar av läkemedlet. Som jag framhållit i svaret följer socialstyrelsen genom biverkningskommittén dessa frågor med mycket stor uppmärksamhet och har både rättighet och, jag vill understryka det, skyldighet att utfärda föreskrifter rörande användningen av sådana läkemedel som kan medföra biverkningar. Det är givetvis mycket viktigt att de föreskrifterna följs. Ett aktuellt fall, där en patient fått synskada genom biverkningar efter behandling med ett läkemedel för reumatisk sjukdom, har förts upp i medicinalväsendets ansvarsnämnd och lett till att ifrågavarande läkare tilldelats en varning för att han inte följt gällande föreskrifter beträffande behandling med detta läkemedel.
Herr talman! Låt mig få tacka socialministern för det kompletterande svar som han har lämnat på min enkla fråga. Det fall jag åberopade i mitt anförande var anledningen till att jag framställde min fråga — det har väckt en oerhörd uppmärksamhet ute i landet, och det fanns därför anledning att ta upp ett resonemang här i riksdagen om detta. Jag är medveten om att vi inte skall föra debatten om just detta läkemedel — det får närmast bli en domstolssak att avgöra skadeståndsfrågan etc. Men det aktuella fallet har ändå givit en tankeställare. Det får inte vara så att ett läkemedel mot en lindrig sjukdom kan ha följdverkningar som innebär större lidande än den ursprungliga sjukdomen. Jag medger gärna, herr socialminister, att detta är ett mycket svårt område för en lekman att diskutera. Det är givet att läkemedel har biverkningar, men dessa biverkningar måste begränsas, så att de inte är allvarligare än den sjukdom vederbörande lider av. Jag förväntar, som jag sade tidigare, att socialministern med uppmärksamhet följer denna fråga och vidtar de åtgärder som erfordras.
Herr talman! Jag vill understryka att läkemedelkontrollen i Sverige är utomordentligt sträng. Jag har i mitt svar pekat på att antalet registrerade specialiteter är relativt lågt i vårt land, och jag skulle vilja tillägga: lägre än i praktiskt taget alla andra länder. Det är närmast Sverige och Norge som har ett mycket litet antal registrerade specialiteter. Detta är bl.a. uttryck för den stränga kontroll det här är fråga om, Denna läkemedelskontroll håller nu på att byggas ut ytterligare. Vi har här i riksdagen fattat beslut om detta, och jag är förvissad om att de ansvariga följer dessa frågor med utomordentligt stor uppmärksamhet. Det är ingen tvekan om att det rent allmänt sett finns en tendens i utvecklingen att läkemedlen blir starkare till sina verkningar, men många gånger självfallet också effektivare. Det medför krav på en skärpning av kontrollen, och det är denna skärpning av kontrollen vi håller på och bygger ut. — Jag vill ha sagt detta med anledning av herr Börjessons senaste inlägg.
Herr talman! Även om kontrollen hos oss internationellt sett är mycket bra, är det ingenting som hindrar att det kan vara motiverat med en viss översyn, och jag är övertygad om att en sådan sker. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att vi har en nämnd som övervakar just läkemedlens biverkningar. Det ligger kanske utanför ämnet för den här debatten, men nog tycker man som lekman att det används alltför mycket läkemedel i vårt land. Visserligen säger man att antalet läkemedel här är lågt i jämförelse med andra länder, men vi har i alla fall i runt tal 1 650 läkemedel, och konsumtionen ligger på ungefär 1,2 miljarder kronor per år, om jag inte är fel underrättad; jag har hämtat dessa siffror ur en motion som vi behandlade i riksdagen för någon vecka sedan. Man kan ifrågasätta om allmänheten inte borde upplysas om att man i mindre utsträckning borde använda läkemedel. Jag har en känsla av att förbrukningen här i landet är alltför hög.
Herr talman! Jag vill fästa herr Börjessons uppmärksamhet på att det sker en fortlöpande information om de olika läkemedlens karaktär, verkningar etc. Även Apoteksbolaget har naturligtvis sin uppmärksamhet riktad på detta. Men som jag sagt är detta också en avvägningsfråga då det gäller användningen av vissa läkemedel, en många gånger svår fråga. Huruvida vi i detta land konsumerar mer läkemedel än man gör i andra länder skall jag inte ta upp till någon diskussion. Jag har redan sagt att det relativt begränsade antalet registrerade specialiteter talar sitt tydliga språk. Någon direkt ökning av läkemedelskonsumtionen är det i varje fall för närvarande icke fråga om — snarare tvärtom,

Herr talman! Herr Fiskesjö har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit i anledning av riksdagens beslut den 8 mars 1972 angående inriktningen av länsberedningens arbete. Vidare har herr Molin frågat mig när jag avser att ge länsberedningen sådana tilläggsdirektiv att utredningsarbetet får den inriktning på vidgad länsdemokrati, varom riksdagen hemställt. Med anledning härav får jag meddela, att Kungl. Maj:t den 5 maj 1972 beslutat överlämna riksdagens ifrågavarande skrivelse till länsberedningen under erinran om att beredningen enligt sina direktiv har att pröva de principförslag som länsdemokratiutredningen lagt fram.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min enkla fråga, även om svaret inte var något att jubla över. Det innebär ju endast att regeringen kvarstår på sin tidigare ståndpunkt i den fråga det här gäller. Min fråga var självfallet föranledd av det faktum att riksdagen i våras fattade ett enligt min mening mycket betydelsefullt beslut i vad gäller länsberedningens fortsatta arbete. Länsberedningen skulle, beslöt riksdagen, inrikta sitt arbete på ett förverkligande av det länsdemokratiska alternativet, dvs. på en utbyggnad av landstingen till regionala självstyrelseorgan med ansvar för bl.a. den regionala samhällsplaneringen. Därmed hade riksdagen äntligen gett sanktion åt en målsättning som vi inom centern lade fast redan i början av 1960-talet. Riksdagens majoritet var nu ense med oss inom centern om att huvudansvaret för planering och utveckling på det regionala planet borde läggas på ett i demokratisk ordning valt organ — landstinget. Men socialdemokrater i regering och riksdag har alltid varit motståndare till den decentralisering och demokratisering av beslutsprocessen som ett realiserande av länsdemokratin skulle innebära. Ett förverkligande av länsdemokratin skulle öka inflytandet för länsbefolkningen, ge möjlighet till ett direkt ansvarsutkrävande och minska behovet av centralstyrning. Det måste vara detta som socialdemokrater verksamma på riksplanet sett som ett hotande perspektiv. Om man emellertid går utanför den här kretsen av, skall vi säga, centralbyråkratiska socialdemokrater till den talrika grupp av socialdemokrater som är verksamma på t.ex. landstingsplanet, finner man att dessa socialdemokrater vanligen har en uppfattning som ligger centerns mycket nära. Det visar bl.a. inläggen vid Landstingsförbundets extra kongress i september i år. Jag hade därför ett slag väntat mig att regeringen skulle gripa den chans till en hedersam reträtt som riksdagsbeslutet den 8 mars erbjöd. Men det har man inte gjort. Civilministerns tal inför Landstingsförbundets kongress och hans svar i dag visar att regeringen framhärdar i sin tidigare negativism. Det är uppenbart att så länge den nuvarande regeringen sitter blir det ingen vidgad länsdemokrati. Det är nu helt klart att länsdemokratifrågan blir en av de viktiga frågor som får avgöras genom 1973 års val. Riksdagen fattade alltså den 8 mars ett beslut med ett bestämt innehåll. Regeringen struntar i detta beslut. Det är ur principiell synpunkt ganska häpnadsväckandee. Enligt min mening bör regeringen följa de beslut som riksdagen fattar.

Herr talman! Också jag tackar civilministern för svaret. Det kanske är en litet ovanlig form detta att man skickar en skrivelse till en utredning och erinrar om att utredningen skall följa sina direktiv. Men den konstitutionella frågan är väl inte det viktiga, utan det viktiga är naturligtvis vad civilministern har avsett. För att vinna tid och klarhet ber jag att få ställa några korta frågor till civilministern. 1. Är denna skrivelse till länsberedningen avsedd att ersätta tilläggsdirektiven, och kommer det alltså inga tilläggsdirektiv? 2. Har civilministern med denna skrivelse avsett att länsberedningens arbete skall få den inriktning som riksdagen begärt, och är alltså avsikten med denna form av skrivelse att länsberedningen skall göra vad riksdagen önskade? 3. Om civilministern skulle svara nej på bägge de första frågorna — vilket jag i och för sig inte hoppas — är min tredje fråga: Finns det någon annan möjlighet att se till att riksdagens önskemål blir förverkligat?
Herr talman! Det är egentligen en rätt omöjlig uppgift att inom ramen för två minuter klara ut alla de frågeställningar som jag skulle behöva beröra ut i detta sammanhang. Men låt mig få säga följande. Länsberedningens uppdrag är att pröva vilken arbetsfördelning vi skall ha mellan stat och kommun för att få en lämplig organisation av samhällsförvaltningen från synpunkten hur vi bäst skall främja en utveckling som skapar så likvärdiga levnadsbetingelser som möjligt för människorna i olika delar av vårt land. Hur skall vi exempelvis bäst föra en aktiv regionalpolitik? När denna arbetsfördelning klarlagts, skall länsberedningen lägga fram ett förslag som ger oss en sådan organisation av samhällsförvaltningen. Riksdagens uttalande innebär att länsberedningen skall göra ett organisationsförslag uteslutande baserat på länsdemokratiutredningens tankegångar. Därmed skulle beredningen alltså inte få möjlighet att diskutera vad som är huvuduppgiften för beredningen, nämligen vilken arbetsfördelning vi först och främst skall ha med hänsyn tagen till de synpunkter jag inledningsvis framförde. De direktiv som givits tillgodoser de önskemål som riksdagens majoritet har att få länsdemokratiutredningens tankegångar förutsättningslöst prövade i beredningen. Min avsikt är att de skall prövas förutsättningslöst.